Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag inte koncentrerar min oro till några enstaka produkter. Min oro för vår situation när det gäller människornas intag av gifter genom luft, vatten, livsmedel eller något annat medium omfattar alla tänkbara områden — inte minst livsmedel — och det tror jag att socialministern vet. Världshälsoorganisationen sände en gång ut en rekommendation till världens länder att använda DDT för att motverka malarians spridning. Jag undrar om vi på svenskt håll i dag i Världshälsoorganisationen skulle stödja en sådan rekommendation? Mot denna organisations rekommendation står läkare och vetenskapsmän över hela landet. Eftersom << socialministern - nämnt exemplen Uppsala och Eskilstuna vill jag ställa en direkt fråga. Finns det några konkreta forskningsresultat beträffande situationen i Uppsala eller Eskilstuna i jämförelse med andra städer? Med forskningsresultat menar jag i detta sammanhang undersökningar av tandemaljen och av skelettet på barnen i dessa städer. Vi vet nämligen att det för genomförande av de senare undersökningarna krävs mycket starka röntgendoser som man inte utan vidare utsätter populationen för. Socialministern talade fortfarande om sakskäl. Visst finns det människor i vårt land som använder vatten med hög naturlig fluorhalt. Jag försökte emellertid klargöra att fluoren i detta fall vanligtvis förekommer som apatit d.v.s. som kalciumfluorid. Vid fluoridering är det däremot fråga om tillsättande av en lättlöslig fluorid. De tekniska resurserna i vårt land är stora, men jag fick fortfarande inget svar på frågan, om de inte är så stora, att vi som ett alternativ till ett obligatorium kan tänka oss en kariesprofylax genomförd på andra sätt. Socialministern gick bara förbi min fråga om användning av tabletter o.d. genom att beteckna dem som kompletterande. Jag vill fråga om socialministern frångått uttalandet av Arthur Engel, vilken hade skrivit förordet till den tidigare nämnda boken, att man i forskningen också skall syfta till att finna medel som kan ersätta vattenfluoridering. Jag tror att svenska folket skulle uppskatta att få en bekräftelse från socialministern på att man numera inte syftar till att finna åtgärder som skall ersätta vattenfluorideringen.
Herr talman! Efter fru Sundbergs inlägg tvingas jag åter begära ordet. Riksdagen har fattat ett beslut, fru Sundberg, i denna fråga. Det är då egentligen uppseendeväckande att från denna talarstol få höra denna skrämselpropaganda. Det vill jag notera till protokollet. Jag skall inte gå in på alla argument. De flödar, fru Sundberg. Jag vill rekommendera alla de vetenskapliga och forskningsmässiga rapporter och resultat som föreligger. Men det är typiskt för denna argumentation, att man rycker loss vissa bitar för att söka skapa oro och skrämsel. Fru Sundberg säger, att visst har vi naturligt fluorhaltigt vatten, men detta är ett kemiskt tillsatsämne. Det är, fru Sundberg, hundraprocentigt bevisat att den fluor som tillsätts är av precis samma art som den som finns i alla naturliga dricksvatten. Herr talman! Jag vill bara tillägga ännu en sak. Vi har i detta land anledning att alltid kritiskt granska allt. Vi har anledning att pröva. Vi har anledning att, mot bakgrunden av erfarenheter på andra områden, vara försiktiga. I denna fråga har vi prövat. I denna fråga har vi verkligen varit grundliga. När vi kommit fram till uppfattningen att tiden är mogen för en fluoridering av vattenledningsvattnet, där fluorideringen är alltför ringa för att nå upp till en naturlig fluorhalt, så har det verkligen skett efter seriösa överväganden, det kan jag försäkra fru Sundberg. Vi tjänar inte folkhälsan genom en skrämselagitation.
Herr talman! Jag försökte i mitt inlägg betona de etiska synpunkterna eftersom de är de mest väsentliga. Jag tycker att det är beklagligt om man menar att jag därmed verkat i någon skrämselpropagandas tecken. Vi talar här om de mänskliga rättigheterna. Det verkar som om de mänskliga rättigheterna bara skulle gälla att få saker och ting. Jag tycker att man i de mänskliga rättigheterna också borde lägga in människors önskan att slippa olika saker.
Herr talman! Jag vill stryka under vad socialministern sade i sitt senaste inlägg om att vi har all anledning att vara kritiska och försiktiga. Detta är alldeles riktigt, och det är därför som man är skeptisk eller rent av bekymrad — jag vill än en gång framhålla det — över den allmänna medicinering som sker genom fluoridering av dricksvattnet. Det är onekligen medicinering. Vi behöver, som det har sagts, vara försiktiga. Vi har som jag sade tidigare oändligt många bekymmersamma och stora och allvarliga erfarenheter av vad en medicinskada kan åstadkomma. Även i samband med neurosedynkatastrofen sades det att detta medel var prövat och därför gavs det tillstånd till dess distribuering. Men vad hände? Jag vill dock i detta sammanhang starkt stryka under att jag inie vill jämföra denna fråga med vare sig neurosedyn eller DDT eller allt vad statsrådet uppräknat. Men i princip måste vi vara motståndare till allt vad tvångsmedicinering heter, alldenstund det finns möjlighet att förhindra tandröta på annat sätt än genom fluoridering. Det finns som här sagts tidigare en mängd medel. Varför skall man då gå tvångsvägen och tvinga människorna att använda medel som de inte vill ha eller ens behöver?
Herr talman! Jag fann anledning säga att det var fråga om skrämselpropaganda. När man i argumentation från fru Sundbergs sida blandar in bl a. DDT, är man vid sidan av en saklig debatt. Jag vill understryka att socialstyrelsen nu kommer att trycka Världshälsoorganisationens omfattande rapport och ge den all möjlig spridning i landet. Den är av stort värde för upplysningen i detta fall. Vad beträffar tvångsmedicinering, herr Persson i Heden, har jag starkt un derstrukit att det här helt enkelt är fråga om att genom fluortillförsel åstadkomma en jämvikt som av olika skäl har gått förlorad i vattnet. Detta kan inte sägas vara en tvångsmedicinering.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora har frågat, om jag är beredd att vidta några åtgärder som gör att folkpensionärernas kommunala bostadstillägg inte kommer att reduceras genom den höjning av fastighetsvärdena som 1970 års fastighetstaxering kommer att medföra. Resultatet av den pågående fastighetstaxeringen kan överblickas först ett gott stycke in på nästa år. Avsikten är att de frågor som hänger samman med de nya taxeringsvärdenas inverkan på inkomstprövade pensionsförmåner skall tas upp till prövning i positiv anda så snart erforderligt underlag föreligger.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
Jag tar i min interpellation upp de problem som på grund av resultatet av den pågående fastighetstaxeringen kan väntas uppstå för många folkpensionärer som äger en fastighet. Taxeringsvärdet kan komma att bli höjt och därigenom i viss mån komma att påverka det komumnala bostadstillägget eller annan inkomstprövad pensionsförmån. Efter den ändring av reglerna som årets riksdag beslöt kan en ensamstående pensionär få ha en sidoinkomst av 2 000 kronor och en förmögenhet på 30 000 kronor och ett gift par få ha en sidoinkomst av 3000 kronor och en förmögenhet på 45000 kronor utan att detta påverkar deras rätt till fullt bostadstillägg. Det kan då vara så, att i deras förmögenhet ingår en fastighet eller kanske en fritidsstuga. Genom en höjning av taxeringsvärdet kan förmögenheten i många fall komma att stiga, så att den överstiger de angivna gränsvärdena. Detta skulle betyda att en reduktion av bostadstillägget kan bli följden genom att en del av den överskjutande förmögenheten räknas som inkomst och läggs till den övriga inkomsten. Resultatet skulle i så fall bli att förmögenheten formellt ökar och därmed minskar bostadstilläggets storlek utan att pensionären reellt får någon inkomstökning. Många anser att ett sådant resultat inte kan vara rimligt. Det är därför ganska naturligt om det bland pensionärerna uppstått en viss oro hur denna fråga kommer att utveckla sig. Det rör sig om en ganska stor grupp. Det är över 600 000 pensionärer som har kommunala bostadstilllägg och som alltså räknas till de lägsta inkomstgrupperna. Jag har fått belägg för oron genom många personliga samtal med pensionärer, och den har också märkts i tidningarnas insändarspalter. Det var för att om möjligt få ett lugnan de besked på den här punkten som jag ställde min interpellation till socialministern. Statsrådet säger nu i sitt svar, att resulatet av den pågående fastighetstaxeringen kan överblickas först ett gott stycke in på nästa år, och det är jag fullt införstådd med. Det har dock antytts att höjningarna av taxeringsvärdena i vissa fall kan komma att bli avsevärda.

Jag vill tillägga att det kan finnas anledning att vid den utlovade prövningen även beakta att de nuvarande förmögenhetsgränserna inte varit föremål för någon justering sedan de fastställdes 1965. Jag ställde en konkret fråga, och jag har fått ett konkret och positivt svar av statsrådet. Jag skall därför inte förlänga debatten med att diskutera sakfrågan; den får vi kanske anledning att återkomma till när vi så småningom får se resultatet av den omprövning som statsrådet i sitt svar har utlovat. För dagen nöjer jag mig med att tacka för det positiva svar som statsrådet lämnat på min interpellation.
Herr Jonsson i Mora var tillfredsställd med mitt svar på hans interpellation och jag skulle ha kunnat nöja mig med det tack han riktat till mig, men jag vill göra ett litet tillägg. Jag utgår ifrån att riksförsäkringsverket, i likhet med vad som skedde i anslutning till 1965 års fastighetstaxering, kommer att utfärda anvisningar till försäkringskassorna angående handläggningen av ärenden rörande inkomstprövade pensionsförmåner. Anvisningarna torde, liksom år 1965, komma att klargöra att de nya taxeringsvärdena inte skall påverka utgående pensioner. Det finns således inte någon anledning till oro för att pensionsbeloppen skall minska till följd av den nya fastighetstaxeringen. Vad gäller nya pensioner finns det möjlighet att tilllämpa nu gällande taxeringsvärden i avvaktan på den höjning av förmögenhetsgränserna som visar sig vara motiverad med anledning av fastighetstaxeringen.

Herr talman! Herr Trana har frågat mig, om kommunalrättskommitténs direktiv såvitt gäller uppdraget att precisera den kommunala kompetensen i fråga om stöd åt enskilt näringsliv och att överväga regler om återgång av olaga kommunala beslut har oförändrad giltighet och om jag i så fall är beredd att uttala att arbetet med detta uppdrag bör påskyndas. Kommunerna har självbestämmanderätt inom ramen för sin kompetens. Huruvida viss kommunal åtgärd faller inom kompetensen eller inte avgörs efter rättslig prövning som kommer till stånd på besvär av kommunmedlem över kommunens beslut. om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik har slagits fast att det är ett riksintresse och därför väsentligen en statlig uppgift att verka för den från samhällssynpunkt lämpligaste lokaliseringen av näringslivet.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 Utredningen anförtroddes kommunalrättskommittén som år 1965 fick i uppdrag att göra en översyn av den kommunala kompetensen över huvud taget. Enligt direktiven bör kommittén bl.a. söka skapa ett regelsystem som hindrar att kommunala subventioner lämnas i syfte att påverka enskilda företags 1okalisering och utvidgning. Som herr Trana framhåller har i direktiven särskilt understrukits önskvärdheten av att legala möjligheter skapas att tvinga fram återgång av olaga kommunala beslut. Någon ändring har inte skett i fråga om den principiella ståndpunkt som statsmakterna enligt vad jag nyss sagt tagit till kommunala åtgärder i lokaliseringspolitiskt syfte. Det föreligger därför inte heller anledning att ge kommunalrättskommittén andra eller ändrade direktiv för ifrågavarande uppdrag. Herr Trana har — med hänvisning till ett aktuellt fall där en kommun gjort utfästelser om industrisubvention — framhållit angelägenheten av att utredningen snarast blir färdig. Jag delar till fullo denna uppfattning. Kommunalrättskommittén har vid sidan av kompetensfrågan utrett en rad olika spörsmål. Sedan år 1965 har kommittén sålunda lämnat inte mindre än sex betänkanden. Ytterligare ett väntas senare i år. Vid sidan av dessa utredningsuppdrag har emellertid kompetensfrågan enligt vad jag inhämtat getts ett dominerande utrymme. Att utredningen ändå dragit ut på tiden sammanhänger uppenbarligen med att frågan om den kommunala kompetensen och om återgång av kompetensöverskridande kommunala beslut innefattar en rad ytterst komplicerade frågor som rör den kommunala självstyrelsen. Kommittén har nu avslutat alla övriga utredningsuppdrag och ägnar sig alltså uteslutande åt den kommunala kompetensen. Enligt vad jag inhämtat kommer arbetet att avslutas under år 1970.

Herr talman! Låt mig, innan jag kommenterar civilministerns svar på min interpellation, för vilket jag tackar, ta upp ett principiellt resonemang om bakgrunden till interpellationens framställande.

Fullföljandet av denna uppgörelse, såsom den var tänkt, skulle medföra att min hemstad, känd för sitt bristande industriunderlag, skulle mista den största av sina fåtaliga industrier, vilket självfallet ingav en stark känsla av oro såväl för staden som för det 60-tål anställda som berördes och kände sina existensmöjligheter hotade. | Jag räknade inte med att via interpellationen få någon lösning på detta speciella fall, eftersom ett ingripande sorterar under inrikesdepartementet och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vad jag ville få belyst var den principiella frågan om hur man på regeringshåll i dag ser på de nuvarande oklara förhållandena i fråga om den kommunalrättsliga kompetensen beträffande stöd till industrietablering. Sedan proposition nr 185 år 1964 angående riktlinjerna för en aktiv lokaliseringspolitik antogs av riksdagen har det väl för de flesta stått klart, att statsmakterna påtagit sig ansvaret för den industriella lokaliseringsutvecklingen inom landet. Även regeringsrättens agerande i besvärsmål har styrkt denna uppfattning. Men man kommer inte ifrån att det ändå råder en egendomlig dualism i lagstiftningen på detta område. De nuvarande kompetensreglerna utformades 1948 och bygger på principen att de kommunala åtgärderna skall tillgodose allmänna, till kommunen knutna intressen. Man avsåg därmed att möjliggöra en fortsatt anpassning av kommunernas befogenheter till samhällsutvecklingens krav. Att avgränsa området för kommunernas kompetens överlämnades liksom tidigare åt rättspraxis, Det ansågs bland sakkunniga att den kommunala kompetensen vidgades, Rättspraxis har emellertid inte varit entydig och klar. Svårigheten synes ligga i att få en klar definition av vad som skall tillåtas inrymmas i det även i 1965 års tilläggsdirektiv till kommunalrättsutredningen givna direktivet, att det liksom hittills bör vara »en kommunal angelägenhet att främja näringslivets utveckling inom kommunen». Det nuvarande tillståndet har visat sig vara en varböld på det kommunalrättsliga planet på grund av att beslutsverkställigheten gjorts beroende av om besvärstalan föres. Detta har medfört att många kommuner har chansat för att få industrier och även lyckats med det. Ibland har det emellertid hänt att man då har kommit ur askan i elden, eftersom det senare har visat sig att dessa industriföretag saknat möjlighe ter att av egen kraft fortbestå och vidareutvecklas. Många sådana kommunala engagemang har betytt kännbara förluster för de agerande kommunerna och som en följd därav också meningslösa och kännbara bördor för skattebetalarna. Samtidigt som man gör dessa konstateranden kan man inte komma ifrån att det av hävd har funnits ett skäl, som i vissa fall har tillåtit kommunal satsning på det enskilda näringslivet. Det skälet har varit att man därigenom avsett att förhindra eller avhjälpa en arbetslöshetssituation. Men man bör observera att åtgärderna i princip endast varit tillåtna då det gällt att förhindra och mildra en mera omfattande arbetslöshet. De har i princip varit otillåtna, om det gällt att genom kommunal satsning på enskilda företag ge dessa möjligheter att skapa nya och flera arbetstillfällen. Det är inte att undra på att dessa bestämmelser, som till sin negativa del har blivit villkorliga på grund av att rättstillämpningen genom bindningen till besvärsinstitutet i stor utsträckning satts ur spel, har föranlett ett ganska utbrett kommunalt lindanseri. Det är därför hög tid att klara och entydiga lagbestämmelser, som omöjliggör att olaga beslut kan vinna laga kraft eller tvinga till återgång av sådana beslut, snarast kommer till stånd. Civilministern har i svaret på min interpellation utan några reservationer i huvudsak instämt i det synsätt på det kommunala rättsläget i berörda avseenden som jag själv har gjort mig till tolk för. Statsrådet understryker att grunderna för de år 1965 till kommunalrättsutredningen utfärdade tilläggsdirektiven beträffande översyn av den kommunala kompetensen är <orubbade. Statsrådet understryker därvid särskilt, med hänvisning till vad jag anfört i interpellationen, önskvärdheten av att legala möjligheter skapas för att tvinga fram en återgång av olaga kommunala beslut. Civilministern delar också till fullo den i interpellationen framförda uppfattningen om angelägenheten av att kommunalrättskommittén snarast blir färdig med sitt uppdrag, och han förklarar sig ha inhämtat att utredningens resultat kan förväntas ligga klart nästa år. Svaren på mina frågor är alltså till alla delar positiva, och jag tror att en stor skara kommunalmän över hela landet har anledning att uttala sin tillfredsställelse över det. Som interpellant framför jag ett varmt tack till statsrådet, samtidigt som jag uttalar förhoppningen att utredningens resultat kommer att bli klart och entydigt och till nytta för den fortsatta kommunala självstyrelsen. Låt mig slutligen på förekommen anledning belysa halten av de beskyllningar mot Östhammars stad som efter det att jag framställde min interpellation har förekommit i tidningspressen och vilka som upphovsman har chefen för det industrikonsortium som träffade avtalet med Hede kommun. Jag nöjer mig med ett eller ett par exempel. I en intervju i Svenska Dagbladet den 29 oktober kunde man läsa följande: »Östhammar borde stämma ned tonen, menar dir. ———. Man har inte ens ordnat vatten till företaget utan det körs i tankvagnar till industriområdet. Först då företaget börjar rasa ihop på allvar kommer kommun och regering springande. Inrikesminister Eric Holmqvist kunde inte tänka sig 1okaliseringsstöd till företaget vid Roslagskonferensen i våras. Nu är han tydligen mer positiv.» Gentemot detta vill jag erinra om vad som anföres i interpellationen, nämligen att staden — först Öregrund och efter kommunsammanslagningen Östhammar — ända sedan 1961 har försökt att på de vägar och med de medel som stått till buds hjälpa företaget i dess utvecklingsplaner. Stadens förhandlare har dock mer och mer befästs i den uppfattningen att företags ledningen inte har velat medverka till egna åtaganden utan endast har varit ute efter kommunala subventioner. Uppfattningen om denna företagsmentalitet får även stöd av det uttalande som direktören i Stockholms läns företagareförening gör i samma tidningsintervju, där han uttalar: »Den förutvarande ledningen med — — — i spetsen har inte givit föreningen möjligheter att hjälpa till med lokaliseringsbidrag. Vi har fått vänta utanför dörren. Och så har det hållit på i tre år.» Det starkaste stödet för uppfattningens riktighet har konsortiet självt givit genom att avpressa en liten Norrlandskommun med kanske ett tusental skattedragare en förbindelse, som kostar dem 2 270 000 kronor, räntekostnaderna oräknade, och dessutom ansvaret för ett borgensåtagande på en halv miljon kronor. I det i interpellationen omnämnda till Östhammars stad ställda kravbrevet — för att inte använda ett starkare uttryck — som är daterat den 15 april 1969 och undertecknat av det ifrågavarande företagets direktör heter det: »Det har visats ett stort intresse från kommuner ute i landet att förmå företaget att etablera sig i respektive kommuner. Tydligen är vårt företag attraktivt såtillvida att vi har en god ekonomisk ställning, god likviditet och kan uppvisa ett gott resultat.» Mot bakgrunden av denna självdeklaration är det mer än en som undrar över med vilka medel man lyckas att inom en tidrymd av mindre än sex månader försätta ett solitt företag i sådana omständigheter att det inställer betalningarna. Svensk metallförädling har hittills erhållit sitt vatten genom en vattenledning från en av staden borrad brunn till ett pris av 25 öre per kubikmeter. Tyvärr har vattnet icke varit tjänligt till dricksvatten, utan sådant har anskaffats i särskild ordning. Men staden har sedan månader tillbaka preliminära kostnadsberäkningar för framdragande av vatten och avlopp liggande klara. Arbetena har preliminärt kostnadsberäknats till 300 000 kronor. Kostnaderna för önskvärda gaturegleringar i anledning av ledningsarbetena har beräknats till 135 000 kronor. Därtill kommer kostnader för planering av den utvidgade tomten i ett bergområde, och den sammanlagda preliminära kostnaden har beräknats till mellan 800000 och 1000 000 kronor. Men staden har självfallet inte kunnat föranstalta om dessa arbetens påbörjande så länge företagsledningen intagit en undanglidande position när det gällt egen medverkan och allra minst sedan det blev klart vad företaget i verkligheten fordrade av staden för att stanna på platsen. I en intervju i Upsala Nya Tidning den 9 oktober har direktören för företaget uttryckt sin uppfattning på följande sätt: »Östhammar har haft lika stora möjligheter som andra kommuner att hjälpa. Skulle det ha varit fråga om kryphål i lagen har Östhammar haft samma möjligheter att finna kryphål. Läget i dag skulle därmed ha varit helt annat.» Kommentarerna ger sig själva, herr talman.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig, om jag vill ta initiativ till åtgärder för att åstadkomma en förbättring av utbildningen av vårdpersonal för ålderdomshem. För utbildning av sådan vårdpersonal finns i dag kurser på olika nivåer, bl.a. för grundutbildning av vårdbiträden, utbildning av undersköterskor och utbildning av föreståndare för ålderdomshem och öppen åldringsvård. Antalet kurser för grundutbildning av vårdbiträden kan beräknas bli närmare 20 procent större under innevarande läsår än under det föregående. Vid årets kurser finns mer än 2 000 elevplatser. Det bör framhållas att skolöverstyrelsen — i den mån kommunerna begärt att få anordna sådana kurser — bifallit framställningarna. Överstyrelsen har därjämte i skilda sammanhang för kommunerna framhållit nödvändigheten av att kursverksamheten ökas. Vidare har Svenska kommunförbundet nyligen rekommenderat kommunerna att ge oavkortade löneförmåner under kurstiden åt personal som efter viss tids verksamhet inom åldringsvård genomgår grundutbildningskurs. För att den sociala åldringsvårdens behov av sjuksköterskeutbildad arbetskraft skall kunna tillgodoses har statsmakterna i samband med den nyligen genomförda omläggningen av sjuksköterskeutbildningen infört en särskild linje i åldringsvård för vidareutbildning av sjuksköterskor till föreståndare för ålderdomshem och för verksamhet i öppen åldringsvård. Behovet av sådan arbetskraft bör även i viss mån kunna tillgodoses genom den samtidigt införda möjligheten att inom linjen för vidareutbildning av sjuksköterskor i medicinsk och kirurgisk sjukvård välja långtidsvård som alternativ under slutskedet av utbildningen. Slutligen vill jag erinra om att de riktlinjer för yrkesutbildningsdelen av mellanskolan som riksdagen antog förra året innebär att vårdutbildningen skall utvidgas successivt även i fortsättningen. Jag räknar med att såväl de centrala som de regionala skolmyndigheterna strävar efter att förverkliga dessa intentioner också i fråga om utbildningen för åldringsvård.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation om åtgärder för förbättrad utbildning av vårdpersonal för ålderdomshem. Svaret är mer en redogörelse för kända fakta än ett svar på den fråga jag ställt. När jag läser redogörelsen får jag en känsla av att statsrådet inte till fullo insett det alarmerande i utbildningssituationen, speciellt vad gäller vårdbiträden för ålderdomshemmen. I en artikel i Socialt Forum skriver sekreterare Björk i Svenska kommunförbundet att 90 procent av vårdbiträdena vid ålderdomshemmen inte har vårdyrkesutbildning. Det innebär att cirka 7 000 heltidsanställda och cirka 3 000 deltidsanställda vårdbiträden saknar yrkesutbildning. I mitt län har en sammanställning gjorts som i stort verifierar dessa uppgifter. Av 631 anställda inom åldringsvården saknar 502 yrkesutbildning. Det finns naturligtvis variationer mellan olika kommuner och landsting, men jag undrar ändå om inte statsrådet anser dessa siffror vara alarmerande. Måste inte mera kraftfulla åtgärder vidtas för att förbättra situationen? Vad kan det bero på att så många saknar utbildning? Vi har naturligtvis det ökade antalet åldringar och därmed också ett ökat antal vårdplatser vid ålderdomshemmen : mot cirka 39 000 platser år 1955 står cirka 55 000 platser i år. Standarden på vården och på ålderdomshemmen har förbättrats, och detta medför ett stegrat behov av personal. Detta jämte den relativt stora personalomsättningen borde ha observerats på ett tidigare stadium och utbildningen ha planerats därefter. Nu har detta inte skett. Desto mer angeläget är det att bristerna avhjälps med det snaraste och att man centralt och kommunalt — i både landsting och kommuner — samarbetar för att göra utbildningsplaneringen ändamålsenlig. för grundutbildning av vårdbiträden skulle öka med 20 procent under innevarande läsår jämfört med föregående är kanske inte så intressant som uppgiften om det beräknade elevantalet. Man vet ju inte om dessa kurser blir genomförda. Statsrådet säger i sitt svar att man har beräknat elevplatsantalet till mer än 2000, men Svenska kommunförbundet räknar med 1 700. För läsåret 1968/69 planerades den totala vårdbiträdesutbildningen bli fördelad med 13,6 procent för åldringsvården och 86,4 procent för sjukvården. Siffran 13,6 procent blev emellertid inte verklighet, utan andelen stannade vid 10,6 procent. För läsåret 1969/70 beräknas åldringsvårdens andel i utbildningen stiga till ca 17 procent. Det är givetvis ett framsteg, men som jag ser det ett alltför litet framsteg. I Socialt Forum har man gjort ett överslag och med utgångspunkt i antalet vårdplatser och vårdbiträden funnit att åldringsvården i själva verket skulle behöva 25—30 procent av utbildningen. Det intressanta problemet i sammanhanget — som det enligt min mening borde ligga utbildningsministern varmt om hjärtat att söka lösa — är frågan om varför man inte lyckats rekrytera personalen till de för läsåret 1968/69 planerade kurserna, trots att så många som 90 procent saknar utbildning. Jag tror att det behövs analyser som klarlägger orsakerna till den dåliga rekryteringen. Hur ser personalen på sitt behov av utbildning? Det måste med säkerhet sättas in en ökad upplysning. Det är otillfredsställande om en speciell yrkesgrupp halkar efter i utbildningen; det skapar ökade klyftor i stället för tvärtom. Man kan också fråga sig hur kurserna planeras. Tas det hänsyn till att många är gifta och har familj och därmed har svårare att ta sig ifrån? Måste man kanske dela upp kurserna på kortare perioder? Bör utbildningen decentraliseras? Utgår ersättning under utbildnings tiden? Kommunförbundet har ju rekommenderat kommunerna att ge oavkortade löneförmåner under utbildningstiden, och det är ett positivt förslag. Man kan vidare ifrågasätta, om inte kurserna för sjukvårdsoch för åldringsvårdsutbildning kan samordnas och få en gemensam läroplan och därmed en enklare organisation. Det finns många frågor i detta sammanhang som måste analyseras och klarläggas för att man skall kunna få till stånd en bättre utbildning och ett större intresse för utbildningen. Jag måste tillstå att jag är litet förvånad över utbildningsministerns svar — jag hade väntat mig att en ny och ung utbildningsminister skulle vara ivrig att få gripa sig an ett problem som detta och inte skulle tillåta att en yrkesgrupp halkade efter i utbildningen. Om man vill sträva mot större jämlikhet människor emellan är det lämpligt att här vidta konkreta åtgärder, i synnerhet när man ser att klyftan växer mellan sjukvårdsoch åldringsvårdspersonalen. Det rör sig om en relativt liten grupp, men desto angelägnare och kanske också lättare borde det vara att vidta åtgärder så att den inte isoleras genom bristfällig yrkesutbildning.

Herr talman! Om jag förstått debatten rätt har den rört utbildningen av alla personalkategorier för ålderdomshemmen, Jag begärde ordet för att understryka behovet av utbildning av framför allt föreståndarinnorna vid ålderdomshemmen. Det verkar som om det vore nästan omöjligt att höja utbildningskapaciteten för denna del av vårdpersonalen. Under många år har det varit så att ungefär 50 procent av föreståndarinnorna vid ålderdomshemmen inte har haft adekvat utbildning. Med de krav som måste ställas på framför allt dem som har det främsta ansvaret för dessa hem är detta givetvis otillfredsställande. Vem som än har ansvaret för denna utbildning hoppas jag att procentsatsen skall kunna höjas väsentligt. För ålderdomshemmens skötsel betyder en adekvat utbildning kolossalt mycket, även om den givetvis inte är en fullgod garanti för att åldringarna där får en bra vård. Jag upprepar att ungefär 50 procent av föreståndarinnorna — och procentsatsen har tydligen minskat under de senaste åren — har utbildning. Detta är inte tillfredsställande.
Herr talman! Min redogörelse för det faktiska läget skall inte tolkas som att jag är nöjd med situationen. Jag är verkligen inte nöjd med den vare sig på detta område eller på en rad andra områden inom utbildningsväsendet. Men jag tror det vore fel att med hurtfriska utttalanden i en interpellationsdebatt skapa intrycket att problemen lätt skulle kunna lösas. Det problem som fru Jonäng kom in på mot slutet av sitt anförande är allmängiltigt för hela vuxenutbildningen. Det är tyvärr så att vi med de nuvarande insatserna inte når de grupper som vi kanske allra helst skulle se utnyttja möjligheten till utbildning på äldre dagar. Jag tror att mycket kraftfulla insatser måste krävas om vi skall nå fram till dem. När vi i riksdagen framlägger förslag om dessa stora och kostnadskrävande åtgärder förstår jag att jag har en hängiven supporter i fru Jonäng, och det inkasserar jag i förväg med uppskattning. Det går inte att komma ifrån att det splittrade huvudmannaskapet medför vissa problem. Men jag vill understryka vad jag sade i svaret, att skolöverstyrelsen i den mån kommunerna begärt att få anordna kurser har bifallit framställningarna. Överstyrelsen har också framhållit nödvändigheten av att denna kursverksamhet utökas. Jag vill till herr Svensson i Kungälv säga att det är riktigt att ålderdomshemsföreståndarna i dag har en bristfällig utbildning. Skolöverstyrelsen har på försök prövat en ettårig kompletteringskurs på ett par orter, avsedd att ge utbildning åt dem som tjänstgör som ålderdomshemsföreståndare utan att ha föreskriven utbildning. På grundval av erfarenheterna från denna försökskurs utarbetas nu en slutgiltig läroplan, som vi beräknar kunna införa på ett antal orter från och med hösten 1970. Till fru Jonäng, som tog upp frågan om vårdbiträdena, vill jag nämna att det inom mellanskolans ram är aktuellt att införa en gemensam utbildning för å ena sidan sjukvårdsbiträden och undersköterskor vid sjukhus samt å andra sidan vårdbiträden och undersköterskor vid ålderdomshem. Denna gemensamma utbildning kommer sedan att kunna kompletteras med en utbildning som ger sjuksköterskekompetens. Beträffande vuxenutbildningen inom åldringsvården, som fru Jonäng mest uppehöll sig vid, gäller att behovet av särskilda studiegångar inom åldringsvården kommer att beaktas vid samarbetet med mellanskolan. Jag kan till slut lämna den glädjande upplysningen att huvudmännen under de senaste veckorna visat ett påtagligt intresse för att öka antalet sjuveckorskurser för vårdbiträden. Detta gäller den grupp som fru Jonäng särskilt pekade på och som har behov av särskilda insatser. Som sammanfattning vill jag säga att jag inte är nöjd med läget men att det görs insatser på detta område. Till de stora principiella frågorna kommer vi att få återvända många gånger i denna kammare under de närmaste åren.

Herr talman! Jag finner utbildningsministerns senaste inlägg mera tillfredsställande, och jag konstaterar att utbildningsministern inte är nöjd med den utbildningssituation som i dag föreligger inom åldringsvården. Vad jag efterlyste var kanske inte först och främst hurtfriska uttalanden utan mera av konkret handling i denna fråga. Jag noterar också att sjuveckorskursernas antal kommer att ökas. I den situation som vi i dag har, där 90 procent av vårdbiträdena saknar yrkesutbildning, måste vi gå in för dessa sjuveckorskurser. Jag tror också att det har framlagts förslag om att dessa kurser delas upp så att de kan bli mer attraktiva och lämpade också för kategorin gifta kvinnor, vilka har svårt att skaffa sig utbildning. Jag noterar likaså att det eventuellt kommer att inrättas särskilda studiegångar inom åldringsvården. Jag tycker att siffran 90 procent outbildade vårdbiträden verkligen är skrämmande. Det är ett stort problem, att de kurser som var planerade föregående år inte kunde genomföras i avsedd omfattning. Det är kanske på denna punkt, som utbildningsministern sade, som det stora problemet ligger. Vi kan emellertid inte acceptera den nuvarande situationen, utan måste också ta itu med och analysera orsakerna till denna. Jag tror att vi är helt överens om utbildningens betydelse, och vi behöver kanske inte diskutera den. I dagens utbildningssamhälle måste man verkligen, när man konstaterar att en speciell yrkesgrupp har en stor brist i sin yrkesutbildning, sätta in kraftfulla åtgärder för att försöka avhjälpa denna. Annars blir resultatet att vi medverkar till att vidga klyftorna i vårt samhälle. En yrkesutbildning innebär ju trygghet och säkerhet för människan, och det är en nödvändig grund att ha. Det kan inte heller vara tillfredsställande att utbildningsklyftan skall vara så stor som den är just mellan vårdbiträden inom sjukvården å ena sidan och vårdbiträden inom åldringsvården å den andra sidan. Vidare är det självklart att en yrkesutbildning även innebär trygghet för dem som bor på ålderdomshemmen och deras anhöriga. Det är riktigt som herr Svensson i Kungälv sade, att möjligheterna till en adekvat vård ökar betydligt i och med en ökad utbildning.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för att jag fått svar på min interpellation. Naturligtvis hade jag blivit glad, om finansministern hade kunnat ge mig en gnutta hopp om en lindring inom rimlig tid av de nuvarande hårda kreditrestriktionerna. Tidigare har vi inte haft så kraftiga restriktioner på kreditpolitikens område som nu är fallet. Jag vill inte bestrida att dagens läge gör en viss stramhet i kreditpolitiken nödvändig, eftersom vi bör vara på vår vakt när det gäller att bevara penningvärdet. Men jag har väckt denna fråga därför att jag tvivlar på att vi är inne på rätt väg. Jag undrar om inte verkningarna av den förda politiken kommer att visa sig farliga i framtiden. Det är av allra största vikt att vi bäddar för den främtida tillväxttakten på bästa möjliga sätt. En åtstramning av de näringspolitiska investeringarna — som den nuvarande kreditpolitiken i längden måste leda till — kan få konsekvenser i framtiden. Det är säkerligen fel att tro att man härigenom i första hand håller tillbaka de mindre lönsamma företagen. Den nuvarande politikens hårda ransoneringar av krediter hämmar inte sällan utvecklingen av många i och för sig goda företag vilkas rörelsekapital är för litet, men som skulle ha stor betydelse för vårt framtida välstånd, och det kan näppeligen vara ett intresse att dessa företag försvinner. Det finns fortfarande många både små och stora företag med god likviditet, men även de kan få det ganska besvärligt i längden, när kreditknappheten gör att de vid sina affärsuppgörelser pressas till medgivande av långa krediter. De företag som nu har de största svårigheterna är de som är beroende av de korta krediterna, d.v.s. i mycket stor utsträckning de mindre, medelstora och nya företagen. När det gått så långt att sådana företag inte kan diskontera fullt prima varuväxlar, då är problemet stort för näringslivet. Dagligen förekommer dylika fall som blir stående samtalsämnen inom näringslivet. Exempelvis de kreditgarantier som småföretagen får genom företagarföreningarna är egentligen värdelösa, när det inte går att placera lånen i bankerna. Stämningen blir självfallet irriterad inom våra banker då de dagligen skall säga nej till tidigare service på kreditområdet. Stressen synes också öka. Banktjänstemännen, «bankerna «och bankstyrelserna får skulden för njuggheten. Men är detta riktigt? Förvisso inte. När riksbanken bestämt utlåningstaket och kräver en så stor nedbantning av krediterna som totalt 10 procent, så har bankerna inte mycket annat att göra än att säga nej. Det är helt naturligt med den press bankerna har på sig. De riskerar ju att få betala ända upp till 360 procents ränta för över skridanden. Jag undrar vad finansministern kallar en sådan ränta. En illustration till hur lätt det är för människorna att få felaktig uppfattning om kreditpolitiken erhöll jag några dagar efter det att jag framställt denna interpellation. Jag träffade då en konfektionsarbetare som vid sidan om sitt arbete driver ett litet s.k. stödjordbruk. Han hade observerat min interpellation, och han sade, att det där är kanske bra, men det berör naturligtvis bara de riktigt stora företagen och inte en så liten företagare som jag. Han berättade att han för att driva sitt lilla jordbruk måste dragas med ett par växlar under vissa delar av året. Nu hade emellertid banken sagt att detta inte gick längre utan att amorteringarna måste ökas. Efter det att jag redogjort för meningen med min interpellation fick han klart för sig sambandet mellan riksbankens hårda restriktioner och verkningarna ute i det praktiska livet. Det är sålunda inte bankerna som pressas av riksbanken, utan det blir i sista hand de många små och stora företagen som är beroende av sina krediter, som får bära bördorna. Man frågar sig nu, herr talman, om det inte skall vara möjligt för oss att tillvarataga de goda konjunkturerna utan att riskera en inflationistisk utveckling. Jag tror att det är ett bevis på att vi använder våra resurser på ett felaktigt sätt om vi inte kan göra detta. Det är därför som jag vågar tro att man tagit till för hårt med de nuvarande restriktionerna — de slår också för ensidigt mot det enskilda näringslivet. Därför är det på tiden att åtgärderna omprövas. Vad gäller exempelvis kommunerna tycks likviditeten i varje fall för närvarande vara rätt hygglig, och jag har inte sett några uppgifter om att kommunerna inte kunnat fullfölja de beslut som deras budgeter inrymmer. Inte heller staten har väl vidtagit några åtgärder som innebär omprövning av hit tills fattade beslut. Att så inte är fallet visar även statens nuvarande lånebehov. Om vi inte gör något för att förändra trycket på det enskilda näringslivet, så är det risk för att det uppstår en allt gråare kreditmarknad och att mycket kanaliseras vid sidan om det ordinarie systemet. Det är ju en gammal regel att restriktioner skapar knapphet, och den regeln gäller i särskilt hög grad på kreditmarknaden.

Herr talman! Jag är tacksam för att finansministern velat lämna ytterligare vissa förtydliganden av sin politik. Fortfarande vågar jag dock hävda att de nuvarande kreditrestriktionerna är för hårda. Även från sakkunnigt nationalekonomiskt håll har gjorts gällande att skruvarna dragits åt väl kraftigt.

Riksbanken har krävt att utlåningstaket skall sänkas med 10 procent detta år. Om man hade stannat vid en något mindre sänkning skulle det ha kunnat innebära att mer pengar hade ställts till de små företagens förfogande. Likaså skulle väl finansministern, trots de beslut som riksdagen säges ha fattat, ha kunnat bromsa de statliga utgifterna. Regeringen genomför onekligen fortfarande en hel del köp av olika företag trots att statens lånebehov ökar och i dag ligger ungefär 500 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i finansplanen. Jag undrar därför om inte finansministern hade haft makt att något underlätta verkningarna av kreditrestriktionerna för näringslivet. Till slut tillåter jag mig att ge uttryck åt förhoppningen att finansministern inom den närmaste tiden skall vara villig att försöka lossa på kreditskruvarna.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag avser att ta några initiativ till en sådan ändring av arbetarskyddslagens bestämmelser att byggande av fönsterlösa verkstadslokaler blir omöjligt eller — där verkligt bärande skäl anses föreligga — speciellt tillstånd i varje enskilt fall först måste lämnas av arbetarskyddsstyrelsen. Bestämmelser om utförandet och beskaffenheten av byggnader är i första hand att söka i byggnadsstadgan och anvisningar som meddelats med stöd av denna. Arbetarskyddslagen upptar en erinran härom i 8§. I anvisningarna till byggnadsstadgan framhålls att byggnadsnämnd har att i behövlig omfattning samråda med arbetarskyddsmyndigheterna. Något förbud mot fönsterlösa arbetslokaler finns inte i byggnadsförfattningarna. Aprbetarskyddslagen upptar en bestämmelse om att arbete skall ske vid tillräcklig och tjänlig belysning. Denna bestämmelse jämte anslutande föreskrifter i arbetarskyddskungörelsen innebär enligt praxis att dagsbelysning i arbetslokal i allmänhet skall eftersträvas och att enbart annan belysning skall godtas bara i fall där dagsbelysning på grund av arbetets natur eller annat särskilt förhållande inte kan komma i fråga. Problemet med fönsterlösa arbetslokaler har under senare år blivit mer framträdande än tidigare. Detta hänger samman med att ventilationsanordningar med förbättrad kapacitet kommit fram. Enligt vad jag inhämtat från arbetarskyddsstyrelsen har yrkesinspektionen under de senaste två åren bara i 14 fall godkänt arbetslokal utan fönster. Som jämförelse kan nämnas att yrkesinspektörerna under motsvarande tid granskat ca 15 000 förslag till verkstäder och andra arbetslokaler m.m. Arbetarskyddsmyndigheterna är fullt på det klara med att det hos en del personer finns en instinktiv motvilja mot att vistas i lokal utan dagsljus. Frågan om de krav som måste ställas på arbetslokaler för att arbetstagarnas hälsa inte skall riskeras kommer att tas upp under den översyn av arbetarskyddslagstiftningen som «förestår. Därvid skall också behandlas tillsynsorganens möjligheter att i sådana spörsmål ingripa redan på planeringsstadiet.

Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag beklagar att jag inte kan utläsa någon som helst egen mening hos statsrådet Aspling i denna fråga. Det framhålles dock i svaret att arbetarskyddsmyndigheterna >»är fullt på det klara med att det hos en del personer finns en instinktiv motvilja mot att vistas i lokal utan dagsljus>, och detta uttalande är alltid något att ta fasta på, om man inte har alltför stora pretentioner. Probiemet med de fönsterlösa verkstadslokalerna har, såsom socialministern också anfört, blivit större under senare år. Men jag är inte helt överens om att detta enbart skulle bero på att man har lyckats åstadkomma bättre och modernare ventilationsanordningar och förresten — var någonstans i arbetarskyddslagen står det att arbetsgivarna är skyldiga att hålla med moderna och riktiga ventilationsanordningar? I 8 20 talas om erforderlig mängd frisk luft respektive erforderlig luftväxling, men hur tolkas detta och vem tolkar detta? De moderna bättre ventilationsanordningar som finns inmonteras sannerligen inte ens i de lokaler som har fönster. Men det är bra att också den frågan har kommit på tal i detta sammanhang. Nej, jag tror att någonting annat är på gång i dessa fall, och det måste myndigheterna i tid sätta stopp för. Vad som är på gång illustreras mycket bjärt av ett ledarstick i tidningen Metallarbetaren nr 35, där man ifrågasätter om inte någon utövar otillbörliga påtryckningar på arbetarskyddsstyrelsen, vårt kungl. verk för bl.a. bättre arbetsmiljö. I detta fall gällde det personalrum och anvisningar för dessa. Även i de fönsterlösa lokaler som finns har de anställda tidigare åtminstone under rasterna haft rätt till utsikt och dagsljus. Men nu har det kommit nya anvisningar, som skall beröva arbetarna också den rätten.

Denna mjukare bestämmelse gör det alltså möjligt för arkitekter och företag att fortsätta på den väg som de har slagit in på, nämligen att bygga fabriker och verkstäder helt utan fönster. Medan man tidigare måste sätta in åtminstone ljusgluggar i matsalen, blir inte ens detta nödvändigt i fortsättningen. Metallarbetaren slutar sin artikel med följande fråga, som jag helt instämmer i: »Vi vägrar att tro att arbetarskyddsstyrelsen av eget initiativ reviderat sina anvisningar i denna riktning. Alltså återstår frågan: Vem är det som har utövat påtryckning?> Kanske kan socialministern ge något besked om detta. Det torde inte vara statsrådet Aspling obekant, att det i dag finns flera nya fina verkstadslokaler byggda utan fönster, trots att statsrådet Aspling i sitt svar säger att yrkesinspektionen under de senaste två åren har godkänt dylika bara i 14 fall. I dessa 14 fall har för övrigt inte de arbetare tillfrågats som skulle arbeta i lokalerna, ty då hade siffran med säkerhet blivit noll. Här har väl om någonstans den s.k. företagsdemokratin fungerat helt undermåligt. Ett exempel på nya fina men fönsterlösa lokaler finns hos Nordverk i Uddevalla, där arbetarna tvingas att tillbringa sin arbetsdag bakom solida betongväggar utan fönster. Här har det uppstått en situation, som har blivit en ond cirkel. Folk flyr från denna nya fina verkstad, som är fönsterlös. Brist på arbetskraft uppstår. De arbetare som ännu är kvar får beskuren rörelsefrihet och utsätts för större jäkt och hets i sitt arbete. Ännu flera flyttar också av dessa skäl, 0. s. v. Ett annat uttalande, som jag vill hänvisa till, har gjorts av direktör Bahrke, nyutnämnd direktör i Uddcomb. Han säger: »Redan nu torde vi kunna lova de Uddcomb-anställda en sak: Den nya verkstaden skall inte byggas utan fönster. Personligen tror jag fönster på en arbetsplats betyder oerhört mycket för trivseln. Jag har själv arbetat någon månad i en fönsterlös lokal. Det var mycket deprimerande.» Är det kanske nödvändigt att herrar direktörer och statsråd först arbetar i fönsterlösa lokaler någon längre tid, innan det kan ske en rättelse av den nuvarande ordningen? Herr talman! I dessa dagar, då det talas så oerhört mycket om betydelsen av en god arbetsmiljö — med betoning på miljö — finns det inget som helst försvar för att myndigheterna annat än 1 allra yttersta nödfall tillåter att en byggnation av det slag vi diskuterar får planeras eller utföras. Nu säger socialministern i sitt svar — också denna vecka — att en översyn av arbetarskyddslagen förestår. Härvid skall frågan tas upp om de krav som måste ställas på arbetslokaler för att arbetarens hälsa inte skall riskeras. Tillsynsorganens möjligheter att i sådana spörsmål ingripa redan på planeringsstadiet skall också behandlas. Detta föranleder i och för sig ingen annan anmärkning än: Vad gör man under tiden? Nya lokaler planeras och byggs sannerligen inte på någon vecka eller någon månad. Här är det fråga om åratals planeringar. Borde det därför inte vara på sin plats att redan i dag — givetvis under förutsättning att man är motståndare till att arbetare under hela dagen skall finna sig i en mullvadstillvaro — låta vederbörande planerande människor förstå att det för framtiden inte längre är någon idé, att det är bortkastade pengar, tid och möda att i fortsättningen försöka få lov att bygga dylika bunkers som arbetslokaler? Ett ställningstagande eller åtminstone en meningsyttring från socialministerns sida vore därför mycket värdefullt. Slutligen en sak till, herr talman! Jämlikhet och utplånande av klasskillnader är ju dagens stora slagord, och de används många gånger till leda i olika sammanhang. Men, statsrådet Aspling, fanns det bland dessa 14 arbetslokaler utan fönster, som enligt interpellationssvaret under de senaste två åren godkänts av yrkesinspektionen, någon enda som skulle användas som kontorslokal av tjänstemän och direktörer?

Herr talman! I dag har jag faktiskt inte beskyllt socialministern för bristande intresse. Det var en annan vecka. Vad jag ville med min interpellation var att socialministern skulle uttrycka en mening i dessa frågor. Det senaste anförandet som statsrådet Aspling höll kanske jag får tolka på det sättet, att statsrådet är negativt inställd till att man även i fortsättningen ger tillstånd till sådan byggnation som förekommer i dag, och då har jag nått mitt syfte. Jag hoppas också att socialministern kommer att bevaka dessa frågor vid pågående utredningar. Det värsta är att det tar så lång tid att nå ett resultat. Därför är det, som socialministern också sade, viktigt att ingripa på planeringsstadiet. Jag är helt överens med statsrådet Aspling om det, vilket ju också framgår av mitt förra anförande. Om det skall bli en bättre tingens ordning när vad som nu planeras är verklighet, så krävs det emellertid åtgärder redan nu. Det är därför jag är angelägen om att efterlysa en mening från socialministern.

Herr talman! Herr Wiklund har frågat mig, dels om jag anser att en tillräckligt stor del av polisens resurser är avdelad för att snabbt lämna medborgarna på allmänna platser erforderligt bistånd, dels om jag anser att det är möjligt att genom ytterligare förbättrad teknisk upprustning ge polisen möjlighet att snabbare bistå allmänheten och vilken art av åtgärder som i så fall är aktuell. Herr Ringaby har frågat mig om jag snarast avser att vidta åtgärder 1 syfte att öka inte minst äldre och försvarslösa människors trygghet till liv och lem. Herr Werner har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den grövre ungdomsbrottsligheten. Jag ber att få besvara interpellationerna i ett sammanhang. Brottsligheten i landet har enligt statistiken över brott som har kommit till polisens kännedom i genomsnitt ökat med ca 6 procent under vart och ett av åren 1961—1967. Enligt den preliminära statistiken för år 1968 uppgick antalet brottsbalksbrott till omkring 456 000, d.v.s. en ökning med över 50 000 i förhållande till motsvarande antal för år 1967. För att möta denna ogynnsamma utveckling och inte minst för att skapa ökad säkerhet och ökat skydd för den enskilde medborgaren pågår alltsedan förstatligandet av polisväsendet den 1 januari 1965 en kraftig upprustning av polisväsendet såväl personellt som materiellt. Efter förstatligandet har polisväsendet således hittills tillförts omkring 1 600 nya tjänster och ny materiel för cirka 120 miljoner kronor. Stora ansträngningar görs för att resurserna skall kunna utnyttjas så rationellt och effektivt som möjligt. Bl. a. strävar man efter att överflytta vissa arbetsuppgif: ter till biträdespersonal för att därigenom bättre kunna utnyttja den polisutbildade personalen för direkt brottsbekämpning. Brottsstatistiken för de tre första kvartalen år 1969 utvisar glädjande nog en minskning av antalet till polisens kännedom komna brott med omkring 8 000. Det är framför allt tillgreppsoch bedrägeribrotten som har minskat. Det som främst har bidragit till den nedåtgående trenden i brottsutvecklingen torde vara polisens ökade yttre spaningsinsats i anslutning till den landsomfattande aktionen mot narkotikabrottsligheten. Ett stort antal narkotikabrottslingar har gripits och lagförts, vilket har motverkat ytterligare spridning av narkotikamissbruket. Vissa brottstyper, som har direkt samband med narkotikabrott och narkotikamissbruk, har minskat. Polisen avser att utvidga spaningsverksamheten till att omfatta även annan brottslighet. De intensifierade polisinsatserna ute på fältet bör ha en påtaglig brottsförebyggande inverkan även beträffande ordningen på allmänna platser. Beträffande den tekniska upprustningen vill jag nämna uppbyggnaden av ett nytt radiosystem som avsevärt underlättar sambandsverksamheten. För Stockholmspolisen håller på att byggas upp en ny ledningscentral, som ger avsevärda effektivitetsoch rationaliseringsvinster. Till detta kommer en fortsatt upprustning av fordonsparken och tillförandet av tekniska hjälpmedel vid brottsutredningar. Vad särskilt beträffar våldsbrotten har en viss ökning skett under 1960 talet. Detta gäller även sådana som har begåtts av ungdomar. Uppklaringsprocenten beträffande våldsbrotten är hög, den ligger vid omkring 80 procent. Av uppgifter som jag har låtit inhämta från Stockholmspolisen framgår inte att — såsom herr Werner gör gällande — grövre våldsbrott av ungdomar mot äldre personer har ökat under senare tid. Jag vill inte för ett ögonblick förneka att ungdomsbrottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem i vårt land liksom i andra jämförbara industriländer, men talet om en under senare år tilltagande våldsmentalitet bland ungdomen har inte något stöd i brottsstatistiken. För att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten krävs, utöver den rent - brottsförebyggande verksamhet som en effektiv polisövervakning utgör, åtgärder på ett allmänt förebyggande plan för att skapa generellt gynnsammare betingelser för barn, ungdom och föräldrar i samhällsmiljön i dess helhet och i uppfostringsmiljön i hem och skola. Socialvårdens uppsökande verksamhet, ökade insatser för elevvården 1 skolorna, bättre ekonomiskt stöd till barnfamiljerna, utbyggnad av förskolan m.m. är exempel på insatser varmed man kan hoppas komma till rätta med de emotionellt och socialt störda uppfostringsmiljöer varifrån ungdomsbrottslingarna kommer. Det förebyggande arbetet inriktas också på grupper av barn och ungdom som kan antas vara speciellt utsatta för risk att glida in i kriminalitet och asocialitet, t.ex. genom speciella insatser för fritidssysselsättning, genom = fältverksamhet av barnavårdsorgan och polis. genom ökad uppmärksamhet från skolpersonalens sida. Av betydelse är vidare ökad kunskap om vilka behandlingsmetoder som kan vara ägnade att förhindra återfall och fortsatt bristande anpassning hos ungdomar som redan blivit föremål för samhällsingripande i någon form. Uppräkningen skulle kunna fortsätta mycket länge. Ett stort antal samhällsorgan berörs och ett kontinuerligt reformarbete pågår inom skilda sektorer. Flera utredningar arbetar eller har arbetat med hithörande frågor, och det pågår vetenskapliga undersökningar som kan väntas förbättra våra kunskaper på området. Vissa förbättringar bör också kunna uppnås bl.a. genom de strävanden till integration och samverkan av insatserna från de många skilda myndigheter och organ som berörs av frågor om motverkande av barns och ungdoms anpassningsstörningar. Socialutredningen har bl.a. dessa frågor till behandling. Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten har i år lagt fram förslag som syftar till organiserat och effektiviserat samarbete i större städer och tätorter mellan de lokala myndigheter och organ som har att arbeta med alla de skilda aspekterna på barns och ungdoms personliga utveckling, fostran och samhällsansvar. Detta förslag är föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Sammanfattningsvis vill jag säga följande om de olika spörsmål som aktualiserats genom interpellationerna. Polisinsatser är givetvis väsentliga i allt arbete på att hålla brottsligheten inom snäva gränser. Polisen har också, som framgått av min redogörelse här, fått kraftiga förstärkningar i personal och utrustning under senare år, och utbyggnaden av polisorganisationen kommer att fortsätta i den takt som samhällets resurser medger. Men man skall ha klart för sig att bestående vinster kan göras endast genom en kombination av en mångfald samhällsåtgärder på vitt skilda områden. På lång sikt är det enbart genom ett brett upplagt socialt reformarbete med sikte på att skapa en god uppväxtmiljö och goda levnadsvillkor för alla som man kan nå verkligt väsentliga och varaktiga resultat i kampen mot ungdomsbrottsligheten och brottsligheten över huvud taget.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min interpellation. I våra debatter om polisens anslagsfrågor brukar vi inte ha tid att närmare diskutera polisverksamheten. Jag skall därför tillåta mig att vid detta tillfälle lägga en del allmänna synpunkter på denna verksamhets läge och behov. Bekymmersamt är att brottskurvans vändning nedåt — en glädjande iakttagelse, som dock bygger enbart på siffror rörande anmäld eller känd brottslighet under tre kvartal i år — inte gäller alla brott. Misshandel, brott mot frihet och frid samt skadegörelseoch trafikonykterhetsbrott visar påtaglig tendens till fortsatt ökning även under första halvåret och kanske även tredje kvartalet i år. Det rör sig alltså främst om brottstyper, som innebär angrepp mot den personliga integriteten eller utgör hot mot trygghet och säkerhet för den enskilde. Ökningen av dessa brott är det som föranlett min interpellation, vilken också tillkom under intryck av två upprörande överfall i höstas, begångna av ungdomar mot åldringar på två orter i västra Sverige och båda med dödlig utgång. Jag vill här referera till ytterligare ett aktuellt exempel. En natt helt nyligen slogs en 55-årig städerska blodig av ett par 16-åringar, som också rånade henne och i övrigt grovt förgrep sig på henne. Detta skedde på en T banestation i märkligt nog ett av Stockholms ytterområden. Polisen kommenterade händelsen med att konstatera att våld mot gamla personer på öppen gata blir allt vanligare i Stockholm. Detta uttalande är tydligen, av interpellationssvaret att döma, inte statistiskt belagt men kan likväl spegla verkligheten. Som jag konstaterade i min interpellation är bekämpandet av brott, som innebär hot mot eller fullbordat våldförande av enskilda personer på allmänna platser liksom i samhället i övrigt, en fråga om personaltillgång men också om disposition av befintliga per sonalresurser. Klart är att ökade ansträngningar av även en rad andra samhällsorgan än polisen är viktiga inslag i samhällets åtgärder mot brott. Detta har också framhållits i svaret. Men säkerligen skulle mycket stå att vinna med väsentligt större personalinsatser av polisen mot den av många påtagligt upplevda osäkerheten på allmänna platser, något som närmast är en fråga om personaldisposition eller — om denna fråga inte kan lösas på grund av raden av anspråk på andra polisinsatser — en fråga om ökade personalresurser. Mot bakgrund av den nuvarande uppklaringsprocenten, som i rikspolisstyrelsens petita lakoniskt redovisas som »oförändrat låg» och som sedan 1958 har legat vid genomsnittligt endast 34 procent för den totala anmälda eller kända brottsligheten, vore det kanske rent av samhällsekonomiskt lönande att satsa på ytterligare upprustning av polisen, personellt och materiellt. Jag tänker då främst på den brottsavhållande effekten, särskilt vad gäller impulsoch okynnesbrott, av själva närvaron av polis, men även på vikten av att redan begångna brott i långt större omfattning än för närvarande snabbt klaras upp. Detta är en angelägenhet av stor kriminalprofylaktisk betydelse, kanske t.o.m. viktigare än de påföljder, som inte sällan långt om länge ådöms den del av lagöverträdarna, som verkligen kommer inför domstol. I detta sammanhang vill jag peka på hur även lagöverträdare, som begår sina brott på offentliga platser på grund av otillräcklig polisbevakning endast undantagsvis gripes i omedelbart sammanhang med brottet — i varje fall är detta mitt intryck — och hur de därför i många fall hinner dra på sig eller kanske just av antydd anledning liksom av bara farten belastar sig med omfattande brottslighet, innan man hinner anträffa och lagföra dem. Nämnda förhållande, alltså att lagöverträdare får ett tidsmässigt stort försprång, leder uppenbarligen till behov av mycket personalkrävande spaningsarbete och även till ökade svårigheter i själva utredningsarbetet, som också kräver större personalinsatser än om ett gripande kunde ske genast. Härtill kommer att polisens preventiva uppgifter eftersättes i samma mån som den yttre bevakningen eftersättes. Brist på yttre polisbevakning måste rimligen medföra större skador på egendom och gentemot enskilda av brottslig verksamhet än vad som vore fallet vid en tillräcklig eller i varje fall bättre sådan bevakning. Kostnadsökningar som följd av ökad vikt vid förebyggande verksamhet från polisens sida skulle med sannolikhet på längre sikt vägas upp av besparingar och minskade förluster för folkhushållet genom lägre kriminalitetsfrekvens, minskat antal trafikbrott, minskade kostnader för sjukvård åt misshandlade och trafikskadade personer, minskade egendomsskador o.s.v. Det vore säkerligen ett betydelsefullt bidrag till diskussionen om hithörande ting med en verklig analys av här endast antydda ekonomiska sammanhang. Därför vill jag fråga, om justitieministern skulle vilja medverka till att en sådan analys kommer till stånd. Utan att bortse från den stora vikten av även andra samhällsåtgärder har rikspolischefen i ett anförande så sent som den 3 oktober i år i följande ord utvecklat sin syn på betydelsen av en effektiv polisverksamhet: »Nyligen har frågan ställts: Behöver vi flera poliser?

Ja, skall det vara möjligt att ge människor tillfredsställande trygghet på gator och torg, i hemmet, ute på vägarna, då krävs det också flera poliser. Kraven på sådan ökad trygghet blir allt starkare inte bara från dem som bär ansvaret för polisens verksamhet utan i allt högre grad från allt fler kommuner över hela landet. Det är de förtroendevalda representanterna ute i våra kommuner som hyser allt större oro, det är de som möter de enskilda människornas problem, det är de som med allt större kraft säger ifrån.» Så långt rikspolischefen. Nu säger justitieministern med största rätt att polisen har upprustats. Det rör sig av interpellationssvaret att döma om en ökning med cirka 1 600 man under budgetåren efter polisens förstatligande. Allmänheten har kanske inte märkt så mycket av denna ökning utan anser väl fortfarande — i vissa fall kanske av bitter erfarenhet men i andra mera oövertänkt och därför orättvist — att det gamla talesättet alltjämt gäller: När polisen bäst behövs är den inte närvarande. Om personalökningarna just inte märkts utåt, bör man erinra sig att samhället befinner sig i mycket snabb förvandling genom ökad tätortsbebyggelse och därmed ökade konfliktanledningar och nya friktioner. Härtill kommer den växande trafiken, där kraven på polisiär verksamhet — kanske särskilt just bevakningsverksamhet — ständigt ökar. En betydande del av personalökningen eller cirka 600 man har också så att säga »ätits upp> av arbetstidsförkortningen. Denna del av personalökningen medför alltså inga ökade arbetsinsatser. Ambassadbevakningen har som bekant också tagit en hel del personal i anspråk — cirka 175 man. Även om bevakningsbolaget tar över denna be vakning, torde polisens medverkan inte kunna helt slopas. Detsamma gäller det i och för sig värdefulla framsteget med det snart färdiga systemet för TV-bevakning av vissa större T-banestationer i Stockholm; i varje fall tills vidare rör det sig endast om några av de större av dessa stationer. Det behövs alltjämt, även med TV-bevakning, en inte obetydlig och på grund av bannätets tillväxt kanske t.o.m. ökad grupp polispersonal för den direkta övervakningen av förhållandena på T-banestationerna och f.ö. även i T-banetågen, som ingen TV-kamera kan nå. Termen »bevakning» för mig naturligen över till att litet ytterligare utveckla en här förut något berörd, mera principiell aspekt på den problematik jag dragit upp i interpellationen. Jag tänker på den preventiva sidan av polisverksamheten. Hur skall medborgarnas känsla av ett fortlöpande skydd kring sina rimliga och högst legitima intressen kunna upprätthållas? I varje fall bör väl detta skydd lämnas i väntan på det nya samhälle, där — som vissa bedömare påstått — intressekonflikterna är få eller rent av definitivt borta. Några deltagare i en debatt nyligen, anordnad av Svenska polisförbundet, pekade nämligen just på detta konfliktfria framtidssamhälle och menade att även polisen borde vara en mycket verksam part i arbetet på att skapa detta lyckorike — hur det nu skall gå till! Statsrådet Lidbom är ju mera realistisk och formulerade vid samma debatt polisens uppgift i det moderna demokratiska samhället på följande sätt: » Vår polis är en medborgerlig serviceorganisation, integrerad i det svenska samhällsmaskineriet och med huvuduppgift att förebygga brott och att avlägsna konfliktrisker medborgarna emellan.» Jag utgår från att detta pressreferat är korrekt. Jag kan också helt ansluta mig till denna formulering av polisverksamhetens karaktär och uppgift. Men det är nog tyvärr så, att tyngdpunkten i polisens arbete i stort sett inte ligger på de preventiva insatserna: att förebygga brott. Det är som ett polisbefäl sagt — jag har visst citerat honom en gång tidigare här i kammaren: »Vi är inte längre polis, det är allmänheten. Vi hinner inte med att klara upp ens det som vi får underrättelse om.» Det är det här antydda förhållandet som skapar känslan av otrygghet hos en del — kanske en växande del — av allmänheten. En av anledningarna till uttunningen av polispersonal för direkt bevakningsoch skyddstjänst, d.v.s. brottspreventiva funktioner, måste väl till viss del hänga samman med aktionen mot narkotikabrottsligheten? Personal till denna ytterst angelägna aktion skaffades inte genom nya tjänster utan huvudsakligen genom omdisponering av personal på mellan 600 och 700 man, en i och för sig fullt riktig åtgärd i det trängda läge som det var och alltjämt är fråga om. Men denna åtgärd måste väl ha haft den avigsidan med sig att andra, enligt min bedömning viktiga polisuppgifter — t.ex. just den yttre bevakningen — måste ges en lägre prioritet eller till viss del eftersättas? Då narkotikakriminaliteten inte tycks visa någon verkligt stabil minskning och anspråken på bättre yttre polisbevakning på längre sikt inte torde kunna avvisas, måste tydligen redan av antydda skäl en inte oväsentlig personalökning ske. För personalökning talar också det visserligen minskade men alltjämt omfattande övertidsarbetet, som rimligen måste bringas att ytterligare minska. Jag tror att justitieministern så som tidigare verksam inom TCO har särskilda förutsättningar att fullt ut förstå hur betänkligt det ändå är ur personalvårdssynpunkt med ett omfattande och ihållande övertidsarbete inom en stor personalgrupp med ömtåliga uppgifter i direkt kontakt med allmänheten. På längre sikt får det väl anses vara direkt olämpligt med en övertid på som t.ex. för år 1968, över 2 miljoner arbetstimmar, även om insatserna bakom dessa timmar i och för sig är värda all uppskattning av oss övriga medborgare.

I år begär länsstyrelserna 2258 nya tjänster, medan rikspolisstyrelsen anser sig nödsakad att stanna vid 777 polismanstjänster och 200 tjänster för kontorspersonal. Liknande stora prutningar förekommer väl knappast på andra områden inom den statliga verksamheten. Jag är övertygad om, herr talman, att justitieministern helt allmänt delar min uppfattning om behovet av bättre polisiärt bistånd åt medborgarna genom bättre bevakning av allmänna platser av olika slag; jag tolkar en passus i interpellationssvaret om ökad spaning på det sättet. Om andra viktiga polisuppgifter hindrar omdisponering av befintlig personal för att tillgodose behovet av bättre yttre bevakning än för närvarande, är statsrådet då villig att väga in hela detta behov, då frågan om polisens personalresurser för nästa budgetår nu skall prövas? Jag är fullt på det klara med att det i år i motsats till förra året vid en ökning av antalet polistjänster föreligger ett visst rekryteringsproblem. Detta tycks dock främst gälla högre befälstjänster. Utbildningsproblemen synes i varje fall vara möjliga att tillfredsställande lösa vid en personalökning enligt rikspolisstyrelsens förslag. Slutligen skulle jag gärna vilja veta hur långt de förnyade och i svaret berörda ansträngningarna fortskridit i syfte att föra över uppgifter av ickepolisiär karaktär att lösas av annan personal än polispersonal. Enligt uppgift skulle det finnas utsikt att på denna väg frigöra inte mindre än omkring 600 man, som skulle kunna sättas in i polisiär verksamhet i egentlig mening. Kompletteringar med ytterligare teknisk utrustning är givetvis välkomna. Vissa apparater — bilar, båtar, helikoptrar — sköter sig dock inte själva. Man får för övrigt inte överskatta tekniska utrustningars betydelse, då det gäller att få till stånd en mer preventiv inriktning av polisverksamheten genom starkare närbevakning av gator, torg och andra offentliga platser. Jag skulle sätta stort värde på att få höra hur justitieministern mera konkret än vad som framgått av svaret ser på möjligheterna att frigöra — och eventuellt öka — polispersonal att sättas in på förstärkning av den enskildes skydd och ökning av medborgarnas känsla av säkerhet, speciellt på offentliga platser i de större städerna. Jag avser då givetvis inte att justitieministern nu skulle redovisa någonting från budgetbehandlingen rörande polisens äskanden.

Herr talman! Även jag vill på övligt sätt tacka justitieministern för svaret. Jag är, herr justitieminister, den förste att erkänna att brottsligheten är ett svårt och komplicerat problem som man brottas med i många länder. Vi kan i dag läsa i pressen om den oroande uvecklingen i USA, där en utred ning visar att folk i framtiden kanske får bo i skottsäkra hus för att skydda sig mot brottslingar. Men även här i Sverige börjar människorna, särskilt äldre personer som känner sin säkerhet hotad, att försvara sig själva med batonger och t.o.m. med vapen, vilket häromdagen hände med dödlig utgång. En utveckling mot ökat och hårdare självförsvar skulle vara tragisk och farlig; samhället måste skärpa sig för att kunna ge medborgarna bättre skydd mot våldet. Det är naturligtvis också oroande att 70—380 procent av alla brottslingar kan räkna med att inte bli ertappade och lagförda — på den punkten måste det bli en förbättring. Vi vet för litet om brottsorsakerna, sägs det från många håll. Ja, vad vet vi om bakgrunden till den tonårsliga som stal 75 bilar och brände upp 7 bara för att det var trist i förorten och för att försäkringsbolaget ändå betalade skadorna? Vad vet vi om de ungdomars bakgrund som utan orsak misshandlade en för dem helt obekant blind man och dennes handikappade hustru? Vad vet vi om dessa marodörers bevekelsegrunder? Men framför allt, vad gör man för att försöka återanpassa dem till ett normalt liv? Blir de bättre efter en vistelse i ödsliga fängelsekorridorer eller på en öppen anstalt bland likasinnade utan egentlig undervisning och behandling i återanpassande syfte? Frågorna kan ställas. Jag tror att det på detta område finns ett hav av outnyttjade möjligheter att ösa ur. Den nuvarande kriminalvården har kanske stelnat i gamla former. Nya vägar måste prövas, men jag vill starkt understryka att jag inte tror på KRUM:s verksamhet. KRUM talar nästan enbart om humanisering, men det är viktigare med en effektiv behandling och undervisning i frågor som gäller mänskligt hänsynstagande, lojalitet m.m. Samhällets korrektiv kan med fördel för de unga förstagångsförbrytarna bestå i korttidsarrest eller arbete som ett medel att till någon del ersätta skador som åstadkommits. För allmänfarliga förbrytare måste alltid finnas säkra fängelser. Får jag, herr statsråd, i vår strävan att finna orsakerna till brottsligheten nämna några saker som enligt min mening har stor betydelse och som alltför sällan debatteras. Jag skall göra det med anledning av herr Geijers svar, vari det heter att utom rent polisiära åtgärder måste man också vidta allmänt förebyggande åtgärder, skapa gynnsammare betingelser för barn, ungdom och föräldrar i samhällsmiljön, i uppfostringsmiljön i hemmen och i skolan. Jag delar helt statsrådets uppfattning, men vi får inte glömma en i detta sammanhang oerhört viktig räcka av faktorer. Jag skulle vilja sammanfatta dessa påverkande brottsfaktorer under rubriken »den allmänna samhällsattityden». Vi har utan tvivel kommit in i en period av dekadans och normlöshet på många områden, ett slags anpassning till och accepterande av avvikande beteenden i stället för motåtgärder. Butiksstölder legaliseras mer eller mindre öppet i en stor del av massmedierna medan affärsinnehavaren i stället föreslås bli åtalad, eftersom hans varor frestar folk att stjäla — alltså ett slags perverterat åtalsförfarande. Butikssnattare har ofta kvällspressens sympatier. I TV har, såsom vi vet, en kvinnlig juridikstuderande förklarat att den yngling som inte har någon bil bara borde gå ut på gatan och ta en. En rektor som sitter på en uppmärksammad post i samhället och som har en hög akademisk examen har på bästa TV-tid förklarat, att tjuvarna är samhällsnyttiga och borde få pension av skattebetalarna efter väl utförda stölder. Man kan rycka på axlarna åt sådana för att trygga säkerheten på allmänna företeelser, men det vore fel. Personer med labila karaktärsegenskaper eller dåliga anlag blir helt visst påverkade i fel riktning av sådana uttalanden, som direkt saboterar ansvarskännande människors arbete för laglydnad. Här nämnda exempel är bara några av numera mycket vanliga angrepp som vi upplever i demokratins hjärtpunkt. Unga människor har, herr justitieminister, sannerligen redan förut tillräckligt många frestelser i vårt samhälle utan att också behöva direkt animeras till våld och brott i olika sammanhang. Kvällspressen har härvidlag med sin stora spridning ett oerhört ansvar. Vi måste alla följa vissa demokratiska spelregler, om samlevnaden människor emellan över huvud taget skall bli uthärdlig. Skribenten Allan Fagerström har i Aftonbladet utvecklat sina tankar om våra demokratiska spelregler på följande sätt: »Varför inte ifrågasätta dem? Är det så rysligt fel när folk mördar en professor med illegala vapen i en film? Jag menar nog att det är tillåtet. Jag menar faktiskt att det kan etiskt motiveras att politiker och finansmän, d. v. s. det obeskrivliga byke som formar våra mänskliga liv, bör attackeras under bältet. Följer vi spelreglerna, så trillar de aldrig dit på en knock out.» Slut på citatet i Aftonbladet — eller kanske rättare med hänsyn till citatets innehåll »Skymningsbladet». Detta är en våldsmentalitet, herr statsråd, som har sitt ursprung i Tredje riket. Vilket byke av politiker och finansmän, som formar våra liv, avses i citatet? Är det finansminister Sträng och justitieminister Geijer eller är det några andra? Klarare argument för våld kan över huvud taget inte presteras. Även idrotten har problem med spelreglerna.

Har herr Geijer övervägt några liknande åtgärder mot våldsmentaliteten i parker och på tunnelbanestationer? Forskare vid Karolinska sjukhuset skall nu försöka utröna hur barn påverkas av våldet i TV. Somliga uppmanar till våld och brottslighet medan andra får försöka klara konsekvenserna av detta. Jag vill här åter anknyta till den del av justitieministerns svar, där han talar om strävandena till »integration och samverkan av insatserna från de många skilda myndigheter och organ som berörs av frågor om motverkande av barns och ungdoms anpassningsstörningar>. Härmed avses alltså att vi skall agera över hela fältet. Anser statsrådet i likhet med mig att alla krafter i samhället i denna fråga måste arbeta entydigt i samma riktning för att vi skall kunna nå resultat? Det finns gott om våld och många brottsförsvarare i våra dagar, och om inte ungdomens sinnen avtrubbades eller negativt påverkades av detta vore de inte fråga om människor utan om robotar. Många undrar också varför Aktuellt i TV nästan bara består av våld, krig och olyckor. Nog finns det väl några roliga saker ibland att visa? Förvisso är världen fylld av brutalitet, men man har en känsla av att glada nyheter får stå tillbaka för våldsamma. Samma sak är det många gånger med teater, film och böcker. De innehåller mest våld, pornografi och svordomar. Jag såg häromdagen teaterstycket »Stjäl litet mindre». I sin svenska översättning hade det fått ungefär 20 svordomar i minuten upprabblade bland likkistor. Jag var uttröttad efter första akten. Det vi ser, hör och läser påverkar självklart allt vårt handlande. Vi har läst i pressen att televerket har blivit av med 200 000 dialogtelefoner, men ingen av berörda parter har reagerat eller krävt åtgärder. Jag menar att allt detta blir en »dragning> mot brott, som inte kan motverkas enbart med ändringar i brottsbalken. Herr talman! Till slut skall jag liksom brottslingen återvända till utgångspunkten och upprepa att detta är ett svårt och komplicerat problem. Men det finns mycket att göra, och det föreligger stora brister — för att inte säga egendomligheter — i samhällets egen attityd till brottsligheten, vilket jag här har försökt exemplifiera. Jag tror inte att något parti ensamt kan komma till rätta med dessa problem. Därför vill jag avsluta mitt anförande med att hänvisa till onsdagens stora debatt om brottsligheten och än en gång beklaga, att regeringen i denna opolitiska fråga tillbakavisar ett samarbete med hela den borgerliga oppositionen i syfte att förbättra laglydnaden. Jag beklagar detta, som sagt, herr talman. Jag tackar återigen för svaret på min interpellation.

Herr talman! Också jag vill inleda mitt anförande med att tacka statsrådet för interpellationssvaret. Justitieministern uppehåller sig vid brottsstatistiken och nämner siffran 6 procent per år såsom ett mått på brottslighetens ogynnsamma utveckling under en serie år från 1961 till 1967. Men utvecklingen blir ju ännu ogynnsammare om år 1968 tas med. Mellan 1967 och detta år ökade antalet kända brott med drygt 12,5 procent. En jämförelse av den preliminära statistiken mellan de första halvåren 1968 och 1969 ger en något annan bild — en något ljusare bild, om man så vill, vilket tidigare har påpekats av herr Wiklund — även om brottsligheten har en skrämmande omfattning i alla fall. En minskning av brottsligheten med drygt 6 procent kan noteras. Orsaken till denna minskning tolkas av rikspolisstyrelsen i årets petita på det av justitieministern antydda sättet, nämligen att de ingripanden som har gjorts mot langarna och andra narkotikabrottslingar såsom bieffekt har medfört en minskning även av de s.k. narkotikasmittade brotten. Det är således alldeles riktigt att den samlade brottsligheten statistiskt sett har minskat, vilket säkert speglar utvecklingen så långt på ett riktigt sätt. Bryter man emellertid ut den grövre brottsligheten — sådana brott som kränker den personliga integriteten på ett vådligt sätt — finner man att antalet sådana brott inte har minskat. Statistiskt sett har detta verkat återhållande på den i övrigt glädjande utvecklingen. Om vi ser till den av mig nyss nämnda preliminärstatistiken, finner vi att antalet misshandelsbrott har ökat från första halvåret 1968 till första halvåret 1969 med 798 fall, eller från 6 951 till 7749. Det motsvarar en ökning med 11,5 procent, med andra ord en kraftig avvikelse från den samlade tendensen. De grova brott som har upptäckts har till antalet fördubblats på tio år, från 8 000 till 16 000. Det gäller mord, dråp och misshandel. Att dessa brott fortsätter att öka i omfattning ger, som nämnts, anledning till bekymmer. Justitieministern anför att jag gjort gällande att grövre våldsbrott av ungdomar mot äldre har ökat — underförstått att jag därmed har försyndat mig medelst slarvig tolkning av brottsstatistiken. På den punkten har justitieministern tydligen inte förstått innebörden av interpellationen. Poängen i min fråga var nu inte huruvida ungdomsbrottslighet, riktad mot äldre personer ökat eller minskat med något tiotal fall, utan frågan gällde hur man skall komma till rätta med den allt grövre anda som präglar ungdomsbrottsligheten. I det sammanhanget har säkert inte bara Stockholmspolisen utan också <:Göteborgspolisen och Malmöpolisen en hel del att berätta och förresten också många andra polisdistrikt i landet. Tidningarna sger, som = tidigare nämnts, dagligen belägg för den tilltagande brutaliseringen av våldsbrotten. Cynismen kommer särskilt till uttryck när våldsmetoderna riktar sig mot värnlösa varelser. Några tidningsrubriker från oktober: >Berusade 18-åringar slog ihjäl åldring», >Yngling dräpte åldring med skiftnyckel», >»Dödade pensionär med kvast». >Lördagskvällens åldringsöverfall det fjärde på kort tid>, skriver en Göteborgstidning. Det är inte bara det att många av misshandelsbrotten begås av unga människor mot gamla och försvarslösa. Man brukar ju söka efter ett motiv när ett brott har begåtts. I dessa fall är motiven så lättvindiga att offren tydligen inte betraktas som mänskliga varelser eller ens som djur. Att »slå ner en gubbe för att visa att man vågar» är ett motiv som för inte så länge sedan anfördes av ett par unga pojkar i samband med att de slagit ihjäl en fredligt promenerande åldring. Irritation över att inte oemotsagda få okväda en pensionerad man ledde ett annat par ynglingar till att bestialiskt slå ihjäl denne man. Han försökte nämligen vänligt tillrättavisa dem men fick bittert sona sitt tilltag. Att gamla ensamma människor rånas av ungdomar och därvid misshandlas på ett enligt mitt förmenande fruktansvärt sätt är något så pass alldagligt att t.ex. radio och TV inte så ofta tar upp sådana saker numera. De har inte så stort nyhetsvärde längre. Ett sådant faktum är talande. Det tyder alldeles klart på att den förråade brottsligheten alltmer griper omkring sig, inte minst bland ungdomen. Det är inte nog med att den grova brottsligheten utvecklas på ett uppseendeväckande sätt. Därtill kommer att lagen inte alltid ger skydd till den som vill försvara sig. Det ligger nära till hands att här ta det aktuella exemplet med sjukpensionären, 65 åringen som värjde sig med en ölflaska mot en inbrottstjuv och fick en månad ovillkorligt för misshandel, under det att tjuven gick fri därför att han till följd av smällen med flaskan förhindrades att ta något. Jag kan försäkra att de gamla plågas av ett par besvärande omständigheter, nämligen dels ensamheten, dels rädslan. De gör vad de kan för att klara sig. Jag talade med en järnhandlare i Malmö häromdagen, och han sade att han nu säljer säkerhetskedjor »på löpande band>. I första hand är det handikappade och åldringar som förser sig, omtalade han vidare. Det är svårt att bestrida att de äldre ur många synpunkter är en eftersatt och undervärderad grupp i vårt moderna samhälle. När nu dessa äldre, som ju arbetat mest, har fått minst av välfärdskakan — ty så är det ju — borde samhället i varje fall kunna ge dem skydd, så att de får behålla liv och lem och den lilla egendom de till äventyrs har kvar. De måste få räkna med myndigheternas aktiva och osparade stöd åtminstone i detta avseende. För att de skall få detta stöd krävs resurser. Justitieministern framhåller att det sedan den 1 januari 1965 har skett en kraftig upprustning av polisväsendet med 1600 nya tjänster och materiel för 120 miljoner kronor. Jag tror inte polisväsendet självt delar justitieministerns uppfattning om hur förträfflig anslagstilldelningen är. Den borgerliga oppositionen gör det definitivt inte. I förra årets petita begärdes till den lokala polisorganisationen ytterligare 238,6 miljoner kronor för att klara förvaltningskostnaderna. Regeringen pru tade ner äskandet med hela 27 miljoner kronor, d.v.s. drygt 11 procent. Till utrustning begärde man vidare 17,3 miljoner kronor; regeringen prutade ner med 3,6 miljoner kronor till 13,7, d.v.s. 21 procent. Låt oss se på polisens äskanden om medel till inköp, underhåll och drift av fordon. Där begärde man 53,8 miljoner kronor men fick 36,8; regeringen prutade 17 miljoner, d.v.s. en nedskärning med nära 32 procent. Vad gäller personalen vill jag repetera det som tidigare nämnts. Beträffande anslaget till personal vid den 1okala polisorganisationen tog regeringen i ordentligt. Där prutade regeringen bort mer än 50 procent, 51,5 procent närmare bestämt, av den äskade styrkan på 970 personer — det blev 470 tjänster kvar. Trots detta menar justitieministern att polisen fått »kraftiga förstärkningar» i personal och utrustning under senare år. Inom den borgerliga oppositionen ställer vi oss som sagt tveksamma till de antydda »>»kraftiga förstärkningarna». I januari begärde vi ytterligare 210 tjänster och ytterligare 10 miljoner kronor, men den socialistiska majoriteten i riksdagen var mer intresserad av att blint rätta sig efter sina systrar och bröder i regeringen än att ge bl.a. äldre människor ett bättre polisskydd. Mot bakgrund av justitieministerns klara överskattning av omfattningen av de polisiära resursförstärkningarna har man all anledning att hysa en viss fruktan för framtiden. Det är vidare anmärkningsvärt att justitieministern i sitt svar här i dag säger att polisen avser att utvidga spaningsverksamheten till att omfatta även annan brottslighet än narkotikabrottslighet. Detta framföres utan vidare kommentar. Att polisen gör vad på den ankommer — ja, mycket mer än vad den mänskligt att döma borde orka med — är ingen hemlighet. Jag skulle vilja uppmana justitieministern att se till att polisen får ekonomiska möjligheter att verkligen utvidga sin spaningsverksamhet. Det är ju det som är den springande punkten. I det sammanhanget vill jag erinra om att polisens specialaktion mot narkotikabrottsligheten skedde på polisens eget initiativ, vilket togs redan tidigt hösten 1968. Det var polismyndigheterna som långt om länge i slutet av föregående år lyckades få upp regeringens ögon. Det är också värt att påpeka att hela denna narkotikaaktion, som polisen skött så föredömligt, endast kunnat ske genom radikala omfördelningar av resurserna. Därigenom har naturligt nog en del annan polisiär verksamhet blivit eftersatt. Det är nu regeringen som har ansvaret för att denna verksamhet kan återupptas i normal omfattning under bibehållande av den organisation som satts in mot narkotikabrottsligheten. Justitieministern tar i sitt svar upp frågan hur man skall komma till rätta med ungdomsbrottsligheten och talar om förebyggande åtgärder eller ordagrant »åtgärder på ett allmänt förebyggande plan för att skapa generellt gynnsammare betingelser för barn, ungdom och föräldrar i samhällsmiljön i sin helhet och i uppfostringsmiljön i hem och skola». När det gäller skolmiljön vill jag nämna att den nya skoldemokratidriven tycks ha medfört att många elever betraktar det som alltmer självklart att man skall kunna tilltala en lärare med det målande uttrycket »gubbjävel>, för att ta ett exempel. Vilken uppfattning får man, när man synar SECO:s indoktrineringskampanj i sömmarna? Jag är säker på att det finns andra medlemmar av denna kammare som vill ta upp den frågan och jag lämnar den därför. Jag menar självfallet att skolan kan bli ett viktigt instrument när det gäller profylax i dessa sammanhang, men då måste skolan också få rätt att bedriva den sociala fostran som dess mål sättning anger. När alla normer skall sättas i fråga är det emellertid inte lätt att inplanta ens de mest elementära demokratiska värderingar — hänsyn till andra, hänsyn särskilt till de värnlösa. Massmedia har ett visst ansvar när det gäller samhällsmiljön. De brutala yttringar som förekommer i vissa televisionsprogram kan inte sägas vara direkt gynnsamma för samhällsmiljön, inte heller exponerandet av omåttlig spritförtäring. Whisky och våld har blivit ett begrepp. I rättvisans namn skall dock erkännas att TV under senare år tonat ner våldet en aning. Där avviker min mening något från herr Ringabys. Men, herr justitieminister, slå upp en kvällstidning och läs biografannonserna! Ta gärna en Stockholmstidning! Ta en film i högen — >»Fixaren» eller »Den djävulska hämnaren» eller varför inte »Det vilda gänget> — den verkar rätt ofarlig! Gå och se den! Det är ett grovt orgiastiskt mördande från början till slut. Filmskaparna frossar i att återge de mest brutala scenerna i s.k. slow motion, så att man i ultrarapid skall få se hur gevärskulor och kulsprutekulor går in på ena sidan av kroppen och ut på den andra, så att en blodkaskad sprutar fram. Ultrarapid! Man skall kunna se och avnjuta allt. Sådana filmer ses huvudsakligen av ungdomar. Jag tycker att det vore angeläget att uppmärksamma även den sidan av samhällsmiljön. Skulle justitieministern vilja åta sig det otacksamma uppdraget att plöja i den djungeln?

Herr talman! Först vill jag säga några ord till herr Wiklund i Stockholm. Han uppehöll sig dels vid behovet av ökade personella insatser från polisens sida och dels vid behovet av ökade materiella insatser. Som herr Wiklund själv nämnde är det knappast möjligt att i detta sammanhang ange vad som kan tänkas bli resultatet av de framställningar som gjorts för nästa budgetår från rikspolisstyrelsens sida.

Jag vill exemplifiera detta. För närvarande pågår uppbyggnad av ett radiosystem, system 70, som kommer att ge polisen ett radiosambandssystem av mycket hög klass. Riksdagen har hittills beviljat 20 miljoner kronor för detta ändamål. För att systemet skall kunna byggas ut enligt rikspolisstyrelsens planer föreligger behov av ytterligare medel för de två närmaste budgetåren. Fullt utbyggt kommer system 70 att omfatta 210 basstationer, 3 300 bil-, motorcykel-, båtoch helikopterburna stationer samt mer än 3 000 bärbara stationer. En målsättning är att varje polisman på fältet skall stå i radiokontakt med sin ledning. Utbyggnaden av radiosystemet kommer att ske successivt. Delar kan tas i bruk hösten 1970 och systemet beräknas vara fullt utbyggt under år 1972. I förening med det omfattande data: system som är under uppbyggnad kommer system 70 att avsevärt förbättra polisens möjligheter till snabba ingripanden och till bättre service åt allmänheten. Ett annat tekniskt hjälpmedel som gör det möjligt att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt är den information om tid och plats inom ett distrikt för vissa typer av brott, som kan erhållas ur ett datasystem som nyligen har tagits i bruk. Vidare har jag i mitt första anförande nämnt att en ledningscentral för Stockholmspolisen är under uppbyggnad. Hittills har för detta ändamål anvisats 500 000 kronor, och rikspolisstyrelsen begär i sina anslagsäskanden medel för fortsatt upprustning bl.a. av ledningscentralen i Stockholm. Inflyttning i den nya ledningscentralen beräknas ske under nästa år. Denna central kommer att skapa bättre kommunikationer för polisen och medföra snabbare ingripanden vid behov och således effektivare metoder för bekämpningen av brottsligheten. Sedan ställde herr Wiklund i Stockholm en direkt fråga till mig. Han frågade om jag var intresserad av att verka för en bättre analys av sammanhangen mellan, förmodar jag, ungdomsbrottsligheten och de problem vi här diskuterar. Den saken är vi givetvis alla intresserade av. Jag kan också hålla med herr Wiklund om att vi fortfarande vet alltför litet om brottslighetens orsaker och att här finns utrymme för betydande forskningsinsatser. Men det är helt säkert inte ett arbete på kort sikt att där komma fram till några resultat som kan ge oss den ledning vi i det fallet behöver. Vi har ju inte heller tidigare saknat vetenskapliga undersökningar och försök till analyser. Både herr Ringaby och herr Wiklund i Stockholm har framhållit som ett beklagligt faktum att våldsbrotten har ökat även under innevarande år. Då kan man emellertid peka på — och där vänder jag mig särskilt till herr Ringaby — att uppklaringsprocenten, som enligt herr Ringaby allmänt sett vore låg, i varje fall när det gäller våldsbrotten är hög. Jag nämnde i mitt första anförande att den ligger vid 80 procent. Det är ju ändå värdefullt och glädjande att vi när det gäller den typ av brott som riktar sig mot person tydligen har större möjligheter och resurser att klara upp de brotten. Sedan noterade jag också att herr Ringaby liksom jag framhöll att det inte räcker med brottsbalkens bestämmelser. Där är vi tydligen eniga. Men när det gäller analysen av hur vi skall kunna med andra åtgärder komma till rätta med ungdomsbrottsligheten tror jag inte att vi är särskilt ense. Det är möjligt att vi har olika grundvärderingar beträffande ungdomens attityder i dag. Jag anser att vi inte får döma efter enstaka överilade uttryck och enskilda fall, som kan tyda på asocialitet och råhet. Enligt min uppfattning kan vi ändå räkna med att det hos ungdomen i grunden finns en starkt positiv inställning till samhället liksom även hos ungdomsorganisationerna. Den inställningen tror jag finns i en utsträckning som gör att vi med större tillförsikt än herr Ringaby här givit uttryck åt kan se framtiden an. Vi bör, menar jag, ta fasta på de möjligheter som finns att i dessa frågor knyta an till ungdomsorganisationerna. När det sedan gäller frågan om andra åtgärder än de direkt brottsbekämpande vänder jag mig till herr Werner. Det är möjligt att jag i mitt svar inte direkt knöt an till herr Werners påstående att det skulle föreligga en allt grövre anda i ungdomsbrottsligheten. Men det beror i så fall på att jag inte vet varpå herr Werner grundar sin uppfattning — jag vet inte om herr Werner har gjort några undersökningar och studier och jämfört dagens förhållanden i vårt land med de tidigare förhållandena. För min egen del har jag fått den uppfattningen, när jag läst om förhållandena här i Sverige i gångna tider, att uttrycken för råhet och brutalitet var sådana, att åtminstone den som mera allmänintresserat studerar saken inte kan säga att det generellt sett skulle vara sämre ställt i dag. Detta innebär naturligtvis inte att jag på något sätt vill förringa eller underskatta de fall av ungdomsbrottslighet av mycket beklämmande art som förekommer. Men generellt sett tror jag att herr Werner går alldeles för långt. Jag undrar om det inte rent av kan vara farligt att skrämma upp våra åldringar och handikappade genom att måla en så svart bild av dagens situation som herr Werner gör. Kanske gör herr Werner detta under intryck av en viss journalistik i vissa tidningar, och det är rätt farligt. Herr Werner råkade också ganska illa ut när han tog upp ett fall som' det nyligen skrivits om i en tidning och där en sjukpensionär skulle i nödvärn ha slagit en inbrottstjuv i huvudet med en flaska. Detta verkade ju vara en mycket tråkig historia, och vi i departementet lät faktiskt göra en undersökning av hur det hela gått till. Det visade sig att verkligheten var långtifrån den som hade beskrivits i tidningen. Det var inte fråga om någon nödvärnssituation; det förelåg ett helt annat läge, och fallet kom i en helt annan dager vid domstolarnas behandling av målet. Herr Werner säger att han, av det enkla skälet att hans parti yrkat på ännu mera pengar, inte ger mycket för mitt påstående att polisen fått kraftiga förstärkningar. Men de förstärkningar som polisen har fått och som kan rubriceras som kraftiga blir väl inte mindre, herr Werner, därför att det på vissa håll yrkats på ännu kraftigare förstärkningar. Att det på detta område liksom på så många andra finns synnerligen stora önskemål och behov är helt klart, men vi har ju också alla klart för oss att samtliga önskemål och behov inte kan tillgodoses inom ramen för vår samhällsekonomi. Herr talman! Mot denna bakgrund vågar jag påstå att användningen av personalresurserna och av de medel vi anslår innebär att vi verkligen på effektivaste möjliga sätt söker att inom ramen för våra resurser komma till rätta med de företeelser som här har behandlats.

Herr talman! Frågan om brottsligheten berör ju i högsta grad ungdomen, och jag skall därför — helt kort — belysa frågan ur denna aspekt. Ett utomordentligt gott exempel har vi i narkotikabrottsligheten. Justitieministern säger i sitt interpellationssvar att den landsomfattande aktionen mot narkotikabrottsligheten har givit resultat. Det är säkerligen riktigt och i och för sig glädjande, men bakgrunden är inte lika ljus. Låt mig belysa detta med några siffror. År 1965 greps 189 personer som misstänkta för narkotikabrott; förra året var det betydligt över 19000 personer som greps av samma anledning. År 1965 beslagtog polisen 0,3 kilo haschisch; förra året beslagtogs över 100 kilo. Siffrorna talar sitt klara språk, och det råder inget som helst tvivel om att det är ungdomen som i första hand drabbats. Statsmakternas ingripande när det gäller narkotika kom ju i absolut sista sekunden, sedan bl.a. en rad frivilliga organisationer — ungdomsorganisationer inte minst — hade slagit larm och krävt åtgärder. Då först handlade regeringen. Jag skall inte vidare gå in på narkotikaproblematiken. Jag har nämligen i en interpellation till socialministern aktualiserat frågan och får väl därför återkomma vid ett senare tillfälle. Däremot kan jag inte underlåta att beröra det som justitieministern har sagt om den förebyggande verksamheten beträffande ungdomsbrottsligheten. Han nämner i detta sammanhang att det krävs »åtgärder på ett allmänt förebyggande plan> för att skapa gynnsammare betingelser för uppfostringsmiljön i hem och skola. Han talar vidare om ökade insatser för elevvården i skolorna. Det sistnämnda intresserar mig mycket; herr statsrådet preciserar nämligen inte alls hur det skall gå till. Då man med allmänna fraser knappast löser några problem är det angeläget att vi här får besked om vilka åtgärder inom skolans ram som åsyftas. Herr Werner anknöt till detta sammanhang och påpekade att bl.a. SECO i den s.k. indoktrineringskampanjen har behandlat dessa frågor. SECO har ju under en lång rad år erhållit ett kraftigt stöd för sin verksamhet. Den elevvård i skolorna som herr statsrådet talar om har i stort sett påverkats och utformats av önskemålen från elevorganisationen. Just nu bedriver SECO, som herr Werner nämnde, en landsomfattande indoktrineringskampanj, vars mål är att få bort alla former av indoktrinering i skolorna, vad nu detta kan syfta på. I stället rekommenderar man eleverna att vända blicken mot tänkare som Marx, Lin Piao, Mao Tsetung och C. H. Hermansson. Den ena formen av indoktrinering skulle alltså i praktiken utbytas mot den andra. Kampanjen är statsunderstödd. Kampanjer av detta slag, där revolution rekommenderas som en metod att förbättra samhället, kan väl knappast bidra till att genom skolan skapa respekt för vårt rättssamhälle. Herr talman! Jag tror inte att man kommer till rätta med den ökade brottsligheten bara genom att i alla lägen ropa på polis, men jag vänder mig bestämt mot de människor — och de är många bl.a. inom herr statsrådets parti — som hånfulit beskyller vederbörande för att vara reaktionär etc., om han vill ge polisen erforderliga resurser att klara sina uppgifter. Det glöms alltför ofta bort i debatten om brottsligheten att det finns en annan part utöver brottslingen som drabbas, nämligen målsägaren. En stor del av den kriminalvårdsdebatt som vi har haft i vårt land har ensidigt koncentrerats på brottslingens egen situation, men det kalla faktum är att brottsligheten i dag drabbar de små och utsatta i samhället: äldre och sjuka, människor som tvingas anlita offentliga kommunikationer för att komma hem eller till sitt arbete efter mörkrets inbrott o.s.v. Vad värre är är att detta inte längre är ett utpräglat storstadsproblem utan någonting som drabbar människor i samhällen runt om 1 landet, även i ganska små sådana. Det finns många vittnesbörd om detta. Nu säger herr statsrådet att polisen har fått kraftiga förstärkningar av sin personal under senare år. Det är utan tvivel riktigt, men det intressanta är hur dessa förstärkningar har kunnat sättas in i brottsbekämpningen. Det kan omnämnas ait det förra året gick åt 125 heltidstjänster i Stockholm bara för att klara av bevakningen av främmande ambassader. Kostnaden för sambhället blev 4,5 miljoner kronor. Man kan lätt föreställa sig vad det hade inneburit om dessa resurser hade kunnat satsas på narkotikabekämpningen. Den 1 december i fjol låg över 6 000 spaningstips om narkotikalangare obearbetade hos polisen enbart därför att denna saknade personella resurser. Herr talman! Jag delar justitieministerns uppfattning att den bästa vägen att komma till rätta med brottsligheten är en kombination av olika samhällsreformer på skilda områden. Men med den metoden tar det tyvärr lång tid och vi kan inte med säkerhet uttala oss om resultaten. De internationella erfarenheterna på detta område är också ganska likartade; de visar, som justitieministern också säger i sitt interpellationssvar, att det är en i stort sett likformig ökning i alla industriländer. Talet om samhällsåtgärder på sikt får därför inte leda till att vi glömmer bort den aktuella situationen. De skador som kriminalitet i yngre åldersgrupper tillfogar ungdomen kan ödelägga framtiden för många individer.

Herr talman! Med anledning av justitieministerns andra anförande, i vilket han kompletterade sitt svar, vill jag först uttala min uppskattning av de rent tekniska förbättringar, som nu håller på att byggas upp. Det nya radiosystemet är verkligen av mycket stort intresse. Jag har inget behov av att nedvärdera betydelsen av denna tekniska upprustning — även jag tror att den kan komma att spela en stor roll för att effektivisera polisen. Men för att sköta den nya tekniska apparaturen behövs naturligtvis personal, fast jag gärna medger att tekniken kan bidra till att minska behovet av personal, i detta fall polispersonal på gatan — snabbare kommunikationer är självfallet på detta område liksom på alla andra av stort värde. Jag lyssnade därför med största intresse på de upplysningar som justitieministern lämnade om den fortsatta tekniska upprustningen. Jag begärde egentligen ordet för att söka klargöra vad jag menade med min önskan om en analys av de ekonomiska sammanhangen. Jag skulle nämligen önska att man försökte tränga in i sammanhanget mellan å ena sidan kostnaderna för polisverksamheten och å andra sidan kostnaderna för skador, som åstadkommes genom brottsligheten. Det är alltså en särskild del av det kriminalpolitiska sammanhanget som jag skulle vilja få belyst vid något lämpligt tillfälle. Jag medger att detta kan bli en forskningsuppgift. Jag tror att det är viktigt att kunna visa att det direkt lönar sig att ha en effektiv polisverksamhet. En sådan undersökning skulle — tror jag alltså — kunna visa att brottsligheten minskar med en sådan verksamhet. Därmed måste de kostnader, som brottsligheten drar med sig, även minska. Undersökningen skulle kunna visa detta och sedan kunna vidgas till att omfatta trafikskador etc., som också är föremål för den polisiära verksamheten. Över huvud taget skulle förluster som uppstår på grund av avvikelser från de levnadsmönster, som finns i lagstiftningen, säkerligen kunna mätbart minskas, om man har en effektiv polisverksamhet, och jag skulle misstänka att man t.o.m. kunde få fram ett slagt nettovinst. Det lönar sig, menar jag, att hålla sig med en effektiv polisverksamhet. Självfallet skall man dock inte ta detta för givet utan man bör få problemet ordentligt genomlyst, gärna alltså genom en rent vetenskaplig bearbetning. Det har, herr talman, sina sidor att komma in i en interpellationsdebatt tillsammans med flera andra interpellanter här i kammaren. Jag hade för min del noga begränsat mig till de rent polisiära problemen i sammanhanget. Jag vill gärna nu säga att jag, om jag skulle ta upp kriminalitetsfrågan i dess helhet, inte skulle uttrycka mig på det sätt som mina medinterpellanter gjort. Jag tycker att de resonemang som de fört delvis varit förenklade. Jag skulle för min del t.ex. inte, såsom herr Ringaby gjorde, plädera för korttidsarrest. Denna behandlingsform har jag redan i tidigare sammanhang gått emot. Inte heller i övrigt skulle jag, som sagt, använda sådana formuleringar som förekommit under denna debatt. Men jag skall som sagt inte gå in på hela frågan om kriminalitetens bekämpande. Det är ett så pass stort ämne, att jag i varje fall inte i dag skall delta i debatten härom.

Herr talman! Det är kanske inte så särskilt mycket att tillägga till vad som sagts. Till herr Wiklund i Stockholm vill jag bara säga att en korttidsarrest inte på något sätt är en inhuman åtgärd. Den har provats på andra håll. När vi ser att vi i viss utsträckning har misslyckats i arbetet med ungdomsbrottsligheten får vi ju försöka gå andra vägar. Varför inte göra ett prov också på detta område? Det kan sannerligen inte vara någon särskilt all varlig åtgärd. Jag tror att det är betydligt mera inhumant mot den unge förstagångsförbrytaren att låta honom gå månad efter månad utan straffpåföljd och därvid löpa stor risk för att göra fler brott än att genast ta hand om honom och klargöra att han handlat fel. Herr statsrådet trodde vidare att min grundsyn på ungdomen skulle skilja sig från hans. Jag hoppas verkligen att det inte är på det sättet, ty min grundsyn på ungdomen är positiv. Jag är medveten om att vi har kanske mer av fin, vaken och ambitiös ungdom än vi någonsin tidigare haft. Den stora mängden ungdomar är det sannerligen inget fel på. Vad som oroar många människor i dag är emellertid just de tendenser som berörts i denna debatt och som vi måste vara vakna mot och försöka stävja. Jag tror inte att man löser problemen genom stöd till barnfamiljer 0. sS. v. Sådant är bra i och för sig, men vi måste tackla dessa problem på ett något annorlunda sätt. Låt oss t.ex. se på narkotikan och rattonykterheten, två områden där man under senare år betydligt skärpt straffsatserna. Vi är väl alla överens om att detta lett till mycket goda resultat. Man kan leka med tanken hur det t.ex. skulle ha sett ut på våra vägar, om vi under en följd av år hade liberaliserat straffpåföljden för rattonykterhet. Jag tror att vi är överens om att förhållandena förbättrats betydligt tack vare vår ganska fasta och hårdhänta politik beträffande påföljderna inom detta liksom inom narkotikans område. Vi får nu det beskedet att statsrådet i sin översyn av brottsbalken kommer att nypa falskdeklaranterna hårdare i örat. Jag har i och för sig inget mot detta, men min princip är att man skall försöka förebygga i sådana avseenden. Vi bör hellre konstruera ett skattesystem som omöjliggör falskdeklarationer. Det är en bättre väg. Vi bör hellre förebygga ungdomsbrott än bestraffa dem hårt. Man bör särskilt ge förstagångsförbrytare en ärlig chans till återanpassning. Detta är min syn på dessa frågor. Herr Wiklund i Stockholm har mest talat om att det behövs fler poliser. Självfallet vill väl ingen av oss ha polisvälde, men jag menar att det måste finnas fler poliser i avskräckande syfte. Inte minst gäller detta ute på våra vägar. Bara det förhållandet att det finns poliser där gör att folk uppträder lugnare i trafiken.
Herr talman! Man löper alltid risken att bli betraktad såsom en mörkman när man tar upp frågor om ungdomsbrottsligheten. Då anföres gärna de synpunkter som också justitieministern har kommit med, nämligen att det finns så många bra och duktiga ungdomar. Det är vi väl alla överens om, så vi har verkligen inte olika grundsyn. Men det är ju inte dessa skötsamma ungdomar som vi i dag diskuterar utan de andra. Justitieministern var vänlig nog att varna mig för att skrämma åldringar. Jag tackar för rådet. Jag skall förvisso följa det, viket innebär att jag fortsätter såsom hittills. Jag talar inte så här från predikstolen i Malmö, men jag tänkte att jag här skulle få säga hur det är utan att skrämma någon i kammaren. Här finns för resten inte så många att skrämma och inte heller några åldringar. Men man måste få säga som det är. Det som verkligen lugnar våra åldringar runt om i Sverige — det är sant att många är både ensamma och ängsliga — är allvarliga och intensiva åtgärder från regeringens sida när det gäller att trygga deras skydd så att de kan våga sig ut även efter mörkrets inbrott. Justitieministern talade om de kraftiga förstärkningarna. Jag uppfattade det så att han raljerade med moderata samlingspartiets utbud, som naturligt vis av justitieministern kan betraktas som »överbud>. Men jag ställer inte dessa s.k. kraftiga förstärkningar i förhållande till vårt bud utan i förhållande till rikspolisstyrelsens äskanden. När regeringen har prutat på rikspolisstyrelsens äskanden med 51,5 procent, kan man väl inte tala om kraftiga förstärkningar längre. Det innebär ju en minskning från 970 tjänster till 470. Rikspolisstyrelsen vet ju ändå rätt väl vad den talar om. Att den skulle skjuta så skyhögt över målet, anser vi inom oppositionen måste vara fel. Det är värt att lägga märke till att det är polisens egen förtjänst att den nu vidgar spaningsverksamheten. Inga nya resurser föreligger lika litet som det förelåg några när polisen satte i gång narkotikakampanjen. Den var polisens egen förtjänst. Den omdisponerade sina tillgångar. Jag tackar för tillrättaläggandet beträffande sjukpensionären, men det förvånar mig verkligen att alla tidningar i detta land kan ha tolkat ett rättsfall på samma sätt och med samma fel. Det var skada att vi inte fick höra något om skolans möjligheter och samhällsmiljöns betydelse, vilket skulle ha intresserat mig mycket. Men man kan ju inte hinna med allt.

Herr talman! Vi hade i våras en ganska ingående debatt om det statliga partistödet, och då redovisades olika bedömningar av partistödets konstruktion. De bedömningarna återkommer nu vid behandlingen av detta ärende. Bakgrunden till förslaget om införande av kommunalt partistöd är väl känd för kammarens ledamöter. Konstitutionsutskottet och kammaren har som bekant hemställt om utredning och förslag i frågan. Anledningen härtill är den debatt som nu föres om behovet av ökad kommunal information, ett behov som blir större i och med att vi efter kommunsammanslagningarna får större kommunala enheter. Som framhållits i debatten blir då avståndet mellan de beslutande myndigheterna och de enskilda medborgarna större. Givetvis åligger det de kommunala myndigheterna att lämna medborgarna information, främst om vilka rättigheter och möjligheter den enskilde medborgaren har att vända sig till kommunen i olika frågor. Däremot bör informationen innebära mindre av upplysning om de olika partiernas ställningstaganden och bevekelsegrunder för olika bedömningar i de ärenden som kommunerna handlägger. Denna senare information åvilar det närmast de politiska organisationerna att meddela. Likaså är det främst de politiska organisationernas uppgift att se till att den kommunala debatten tillföres stoff för diskussion av olika frågor. "Föreliggande förslag om kommunalt partistöd får ses som ett uttryck för att man från samhällets sida gärna vill medverka till att upplysa medborgarna om de olika partiernas ställningstaganden till och synsätt på kommunala frågor. Jag tror att detta är av betydelse också när det gäller att engagera medborgarna i den kommunala debatten och stimulera deras intresse för det kommunala arbetet. Det kommunala partistödet får däremot inte ses som ett bidrag för att lösa partiorganisationernas ekonomi. Dess stora uppgift är att ge organisationerna möjligheter till ökad information till allmänheten, och pengarna bör användas för detta ändamål liksom naturligtvis också till intern informationsverksamhet inom partiorganisationerna. När det gäller frågan om behovet av ett kommunalt partistöd till partiorganisationernas verksamhet i dessa avseenden råder det, såsom de ärade kammarledamöterna känner till, enighet i utskottet. Den punkt där det råder oenighet är närmast den som gäller formerna för hur bidraget skall utbetalas till partiorganisationerna. Därvidlag har samtliga tre borgerliga partier gjort samma ställningstagande som beträffande det statliga partistödet, d. v. s. att det bör utgå dels ett grundbidrag, dels ett tilläggsbidrag. Man menar att kostnaderna för de små partiorganisationerna är lika höga som för de större. Vi har funnit att argumentationen på denna punkt är precis densamma som när det gällde det statliga partistödet. Jag finner därför i inledningen av denna debatt ingen anledning att närmare gå in på den. Det förhållandet att vi socialdemokrater hamnat som reservanter i utskottet tycker jag på sitt sätt utgör en åskådningsundervisning beträffande det felaktiga i det tal om enpartivälde som nu förekommer. Samtliga socialdemokrater i utskottet har haft en enhetlig uppfattning men har ändå till följd av lottens utslag hamnat i minoritetsställning. Det förhåller sig alltså icke så att oppositionen inte har möjlighet att även framföra sina förslag i majoritetsställning. Vi reservanter har sagt oss att man icke utan starka skäl bör göra avvikelser från den utformning som givits det statliga partistödet. Vi har inte funnit något på det kommunala området som skulle föranleda en annan konstruktion än som gäller för det statliga partistödet. Utskottsmajoriteten anför emellertid att propositionens förslag och synpunkter knappast är bärkraftiga när det gäller den kommunala verksamheten. Jag vet inte riktigt vad som döljer sig bakom denna argumentation, men det kommer kanhända fram i den fortsatta debatten och jag får väl då återkomma härtill. Jag finner att utskottsmajoriteten varit ytterst försiktig i sin argumentation. Jag tror också att det finns anledning för den att vara det. Det finns nämligen material som visar att det resonemang som den för till torgs inte håller inför en kritisk granskning. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till reservationen, i vilken hemställs om avslag på utskottets förslag samt om bifall till propositionen i oförändrat skick.